Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat industriministern vad han avser göra för att svenska företag skall kunna investera och expandera i Stockholm i stället för i Bryssel, Madrid eller Singapore. Han frågar också om regeringen avser lägga förslag om att upphäva nuvarande begränsningar. Frågan har överlämnats till mig. Anledningen till regleringen är att byggmarknaden i Stockholm är extremt överhettad och att resurser måste reserveras i första hand för bostadsbyggande och andra absolut nödvändiga investeringar i anläggningar. Ett dynamiskt näringsliv kräver också tillgång till bostäder och samhällsservice. En genomgång görs nu av alla inneliggande projekt och en noggrann prioritering kommer i detta sammanhang att göras. Hänsyn kommer därvid att tas bl.a. till företag som är mycket exportberoende, och som för att kunna utvecklas måste investera i Stockholmsområdet. Den stora bristen på byggnadsarbetare kommer enligt länsarbetsnämndens prognoser att bestå under de närmaste 14 månaderna. För att minska överhettningen i Stockholmsområdet inom framför allt tjänstesektorn arbetar arbetsmarknadsdepartementet aktivt med att föra diskussioner med stora tjänsteföretag i frågor rörande dessa företags lokali sering. Syftet med dessa diskussioner är att avlänka expansion från Stockholmsområdet till andra delar av landet där goda förutsättningar för investeringar finns. Effekten av dessa åtgärder blir att vi utnyttjar hela landets resurser på ett effektivare sätt, och att vi skapar utrymme i Stockholmsområdet för den verksamhet och för de företag som av olika skäl måste ha sin verksamhet här. Dessa åtgärder gynnar i hög grad alla företag, inom och utanför Stockholm, och skapar goda förutsättningar för dessa att investera i Sverige.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Anledningen till att jag har ställt frågan är ett uttalande som finansborgarrådet i Stockholm, Mats Hulth, gör i en socialdemokratisk tidning. Detta uttalande är så sensationellt att jag måste se till att det kommer med i riksdagens protokoll. Mats Hulth säger: Vi har stoppat arbetsplatser i Stockholm för 22 miljarder, och vi har gjort det med glädje. Vi säger nej till fem företag om dagen som vill etablera sig i Kista. Mats Hulth fortsätter längre fram i samma artikel: Stockholm har varit en rik stad. Fram till början av 80-talet hade vi en strålande ekonomi, men i dag är samtliga storstäder under is. Herr talman! Vad gör man när man läser sådant? Man tar sig för pannan. Kan det vara möjligt att den främste socialdemokraten i Stockholms stadshus uttrycker sig på detta sätt, att han står och skryter med sin näringsfientlighet? Är man riksdagsman och sitter på Stockholmsbänken kan man aktualisera frågan i riksdagen, som jag har gjort. Regeringen måste väl erkänna att den förda politiken får oacceptabla konsekvenser för näringslivet i Stockholm. Statsrådet försöker förklara situationen, men några resoluta förslag kan jag inte finna i svaret. Detta tycker jag bekräftar vad en tidning skrev, nämligen att regeringen mer och mer framstår som en destruktiv kraft i vårt samhälle, en kraft som stoppar och förstör för den som vill skapa någonting. Det här är allvarligt, och därför är det mycket krut i min fråga. Blir inte arbetsmarknadsministern oroad och omskakad över Hulths glada galenskaper?
Herr talman! ”Mats Hulths glada budskap” säger Fridolfsson. Om tidningsrubriken hade varit det enda innehållet i Mats Hulths budskap, hade jag förvisso blivit djupt oroad och omskakad. Nu är det inte så. Det investeras oerhört mycket i Stockholms kommun, och det investeras ganska ordentligt i den norra delen av Stockholms län men inte fullt så mycket i den södra delen. Vi behöver få bra utdelning av de investeringar som behöver göras. Detta gäller för företag som behöver expandera, i nyföretagande som behöver finnas i Stockholm. Men det gäller framför allt investeringar som dessa företag behöver för att kunna få arbetskraft som fungerar, nämligen för bostäder och allmännyttiga investeringar i form av skolor, omsorg och kommunikationer. För att dessa utrymmen skall skapas behövs det definitivt en dämpning. Vi utnyttjar denna dämpning, och det är viktigt, för att ge möjlighet för företagen att expandera på andra håll i Sverige — inte på andra håll i världen. Vi tar till vara möjligheterna att överlägga och förhandla med dessa företag så att de tar vara på arbetskraft, samhällsbyggnader och investeringar som finns på annat håll i landet. Här har vi under de gångna två åren, om jag får säga det själv, varit relativt framgångsrika. På det viset får företag och arbetsmarknaden i Stockholm och andra delar av landet möjlighet att utvecklas. Detta tycker jag är viktigt för hela Sveriges utveckling.
Herr talman! Jag sade inte ”Hulths glada budskap”, utan jag sade ”Hulths glada galenskap”. Jag läste upp innehållet här, vilket var ordagrant vad Hulth har sagt. Har arbetsmarknadsministern hört devisen att det som är bra för Stockholm är bra för landet? Det är sant fast det inte står i Bibeln. Jag hävdar att regeringen bedriver en Stockholmsfientlighet. Jag är helt övertygad om att ni kommer att nå ert mål att få Stockholm att stagnera och att gå tillbaka. Någon förnyelse av industrierna i Stockholm kommer inte att ske, näringslivet kommer att stagnera och ingen vill flytta hit och konkurrenskraften avtar. Jag kan inte förstå att denna politik inte oroar en arbetsmarknadsminister. Den Stockholmsfientlighet som regeringen bedriver kommer att få förödande konsekvenser för Stockholm.
Herr talman! Jo, jag har hört devisen att det som är bra för Stockholm är bra för Sverige. Jag skulle vilja förlänga den och säga att det som är bra för Sverige i övrigt är också bra för Stockholm. Det finns kommunicerande kärl mellan utvecklingen i landet i övrigt och utvecklingen i Stockholm. Det är en myt att utvecklingen i Stockholm kan vara hur ohämmad som helst och samtidigt vara till nytta och glädje för Stockholms företagare och för Stockholms arbetstagare. En väl balanserad utveckling är till nytta för båda dessa när det gäller löneutveckling, den sociala situationen och över huvud taget människors levnadsförhållanden. Att socialdemokraterna skulle ha en fientlig inställning till storstaden är fullständigt felaktigt. Men, herr Fridolfsson, den svartsyn som ni ger uttryck för är negativ för Stockholms utveckling.
Herr talman! Jag har ingen svartsyn, däremot är jag framsynt. Arbetsmarknadsministern sade att om man får nej till Stockholm så flyttar man till Jokkmokk eller Tomelilla. Men så är det inte, man flyttar utomlands. Jag tycker att detta utgör en ansvarslös politik. Man har alltså ansvar för företagsamhet, arbetsmarknadspolitik och näringsliv. Allt detta går in i varandra. Jag hade ställt frågan till industriministern, men fick svaret av arbetsmarknadsministern. Detta visar vilken samhörighet dessa områden har. Jag har ingenting emot att diskutera med arbetsmarknadsministern. Men tror ni själva på allt detta? Tycker ni att det är vettigt när Hulth slår sig för sitt bröst och jublar över att han har stoppat arbetsplatser för 22 miljarder och skryter över sina insatser?
Herr talman! Jag vill inte uttala någon synpunkt på huruvida Mats Hulth jublar eller huruvida hans formuleringar är vettiga eller inte. Men jag tycker definitivt inte att moderaternas syn på Stockholm är speciellt framsynt. Jag skulle vilja säga att den är trångsynt. De ser inte kopplingarna mellan behovet för företagen att utvecklas sunt och sansat och för deras arbetstagare att leva i en vettig social miljö och därmed vara en tillgång för sina företag. Jokkmokk och Tomelilla är inte de enda alternativen, även om de förvisso i vissa situationer kan vara goda alternativ. Men det finns andra alternativ, t.ex. Luleå, Umeå, Söderhamn och Hagfors. Vi har i dag alldeles nyss diskuterat Karlskoga. Det finns mellanstäder i Sverige som Malmö och Göteborg. Det finns alltså en lång rad av alternativ för företag att expandera i. Det är alternativ med god tillgång på arbetskraft, god arbetsmarknad och med redan gjorda investeringar. Detta har ett hundratal stora företag anammat och resultatet syns i en expansion i andra delar av landet. Detta är till nytta för Stockholmsområdet och till nytta för Sverige. Därför är Sveriges framgång också till nytta för Stockholms framgång.
Herr talman! Det var för att få profil på min replik som jag sade Jokkmokk och Tomelilla. Det här är inget torgmöte utan en seriös debatt i riksdagen. Men, herr talman, vi måste se till att vi får en ny regering som bedriver en vettig politik, dvs. en näringspolitik som stimulerar och inte släcker den företagsanda som finns i storstadsregionen. Jag tror att detta är nödvändigt, och då kanske arbetsmarknadsministern och jag byter plats.
Herr talman! Det enklaste hade varit att byta plats i talarstolen. Det hade förvisso varit det allra enklaste för landet. Dvs. endast i talarstolen och inte på någon annan plats. Herr Fridolfsson säger att vi skall ha en seriös debatt i riksdagen om hur Stockholm och Sverige skall utvecklas. Då tycker jag inte att man som uttryck för en profil skall kasta in Jokkmok och Tomelilla och sedan kasta ut dem igen. Det är inte något seriöst inslag i en debatt. Seriösa alternativ till Stockholm är de städer jag nämnde. Jag slängde inte in dem för att få litet ”touch” på mitt inlägg, utan jag sade detta för att jag vet att dessa arbetsmarknader är konkreta alternativ för en lång rad seriösa företag som t.ex. banker, försäkringsbolag, databolag, konsultföretag och andra företag som är intresserade av att utvecklas och expandera i Sverige. Det finns även de företag som är intresserade av Jokkmokk och Tomelilla, men jag nämnde inte dem.
Herr talman! Nu skall inte arbetsmarknadsministern försöka få denna debatt att framstå som oseriös. Den här debatten är oerhört viktig. Mats Hulths vårdslösa, helt oförklarliga, uttalande i en socialdemokratisk tidning är så totalt väsensfrämmande för vettig näringspolitik i Stockholm att jag måste få ta upp ämnet. Jag vet sedan tidigare att man inte får skämta i riksdagens talarstol, men jag vill försöka få arbetsmarknadsministern in på de sunda tankebanor som jag ändå hade trots att jag nämnde Jokkmokk och Tomelilla. Jag menar att risken är överhängande, och det finns exempel på att företag har fått nej från Stockholms stad och därför har flyttat utomlands.
Herr talman! Om det är meningen att jag skall betrakta Filip Fridolfssons inlägg som ett skämt, kanske vi skall börja om igen. I mitt svar nämnde jag att man i den mycket seriösa genomgång som man nu gör av de företag som inte har fått investeringstillstånd i Stockholm gör en mycket noggrann prövning av huruvida företagen är starkt exportberoende och huruvida de är oerhört beroende av att finnas just i Stockholm. I de fall man gemensamt kommer fram till bedömningen att det inte är så, finns det arbetsmarknader och investeringsmöjligheter i andra delar av Sverige. Här har vi konkreta, påtagliga och mycket goda exempel på att man har lyckats både för Stockholms och för dessa andra arbetsmarknaders vidkommande.
Herr talman! Jag har ställt denna fråga med djupt allvar, och den debatt jag har fört här har också varit allvarligt syftande. Om statsrådet vill försöka komma ifrån en besvärlig sits när det gäller näringspolitiken i Stockholm, som bedrivs av den socialdemokratiska regeringen, genom att hänga upp sig På ett par orter som jag nämnde, förstår jag att hon är oerhört trängd i debatten.

Herr talman! Bruno Poromaa har frågat mig vad jag är beredd att vidta för åtgärder för att trygga sysselsättningen vid SRF Tal & Punkt i Kiruna. Enligt vad jag erfarit är bakgrunden till frågan att talboksoch punktskriftsbiblioteket nyligen avslutade en upphandling av punktskriftsproduktion. SRF Tal & Punkt var ett av de företag som deltog i anbudsgivningen, men biblioteket valde att lägga ut produktionen på två andra företag. Jag utgår från att bibliotekets upphandling har skett på ett korrekt sätt. När det gäller sysselsättningen i företaget SRF Tal & Punkt och deras filial i Kiruna ligger ansvaret i första hand inom det egna företaget. Jag räknar med att företaget även i fortsättningen skall ha möjlighet att förlägga produktionen till Kiruna så att sysselsättningen kan bibehållas där.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för det svar jag har erhållit på min fråga, även om jag inte är nöjd. Ett tjugotal kvinnor står snart utan arbete i en kommun som har den näst högsta arbetslösheten i landet. Det är enbart Pajala kommun som har högre arbetslöshet än Kiruna. MBL-förhandling har också avhållits. Mest förvånande är att ett statligt organ här har agerat på ett sådant sätt att de arbetstillfällen som det är fråga om faktiskt har hamnat i den överhettade Stockholmsregionen. Man har pumpat in regionalpolitiska medel till SRF Tal & Punkt. När verksamheten sedan flyter bra och man har skaffat sig kompetens, tar beställaren, det statliga talboksoch punktskriftsbiblioteket, sin Mats ur skolan och lägger beställningen hos Samhall i Västerås, som i sin tur lägger beställningen i Stockholm. Efter att ha lyssnat till debatten i den förra frågan tror jag att samma resonemang har gällt här. Det som är bra för Stockholm är också bra för landet. Så är ingalunda fallet. Eftersom statsrådet också har ansvar för regionalpolitiken, vill jag fråga om detta statliga organ lever upp till de föresatser som så många gånger har förespråkats från regeringskansliet, nämligen att alla politikområden skall ta sitt regionalpolitiska ansvar. Jag tycker inte att det här organet har tagit det ansvaret.
Herr talman! SRF Tal & Punkt i Kiruna har fått lokaliseringsstöd. Företaget åtnjuter även den arbetsgivaravgiftssänkning som gäller för andra företag med verksamhet i området. Detta betyder att företagets utgångsläge när det gäller att lägga in anbud på offerter borde vara ganska gott. Upphandlingar faller inte under mitt ansvarsområde, men efter vad jag har inhämtat har sex företag lämnat anbud. Utav dessa sex har upphandlarna antagit anbud från Samhall i Västerås och EMB. Det sistnämnda företaget drivs av en kvinna, som tidigare har varit anställd på Tal & Punkt men som nu har sin verksamhet på Ekerö. När det gäller Samhall i Västerås utförs arbetet i Fagersta av arbetshandikappad personal, bl.a. blind personal. Arbetet utförs således inte i Stockholm. Enligt min uppfattning bör SRF som har sitt huvudsäte i Stockholm även kunna driva verksamhet i Kiruna.
Herr talman! Jag har med mig handlingar som visar det motsatta, nämligen att den volym som tidigare har funnits i Kiruna nu har hamnat i Stockholm. Arbetsmarknadsministern sade tidigare att hon utgick ifrån att bibliotekets upphandling har skett på ett korrekt sätt. Jag har beräkningar som visar att man faktiskt inte har tagit det billigaste anbudet. Tal & Punkt i Kiruna hade ett väsentligt lägre alternativ. Jag ser så allvarligt på detta att jag har för avsikt att överlämna frågan till riksdagens revisorer, som har möjlighet att granska huruvida upphandlingen har gått till på ett korrekt sätt.
Herr talman! Vi är nu på väg in i en annan typ av diskussion. Enligt de uppgifter jag har fått — jag kan bara gå efter dem, eftersom jag inte personligen revisionellt har granskat anbudsgivningen — har anbudsgivningen gått korrekt till. Man har fått in sex stycken anbud och bland dem har man valt ut dem som har varit förmånligast för företaget. Såvitt jag förstår borde SRF Tal & Punkt i Kiruna ha legat bra till med tanke på företagets utgångsläge. Det ankommer dock inte på mig att göra den bedömningen. Om Bruno Poromaa har en annan uppfattning grundad på annan information måste man naturligtvis ifrån saklig utgångspunkt gå till botten med sådant som inte är riktigt. Jag har dock inte möjlighet att ta upp det till diskussion med anledning av den fråga som Bruno Poromaa har ställt till mig.

Herr talman! Man skall aldrig blunda för realiteter. Man skall alltid vara ärlig mot sig själv och se sanningen i vitögat. När Rune Andersson, en av våra skickligaste företagsledare, går ut och klagar på näringslivsklimatet måste man lyssna. Han känner stor osäkerhet inför en mängd frågor. Det gäller frågan om el, EG, ekonomin, socialförsäkringssystemet som håller på att falla sönder, arbetsskadeförsäkringssystemet som inte fungerar etc. Man kan naturligtvis definera näringslivsklimat på olika sätt. Det var synd att herr Nordberg inte var här i kammaren när vi diskuterade etableringskontroll och etableringshinder i Stockholm. Det hade varit bra om han varit här. Är etableringshinder något som ger ett bra näringslivsklimat? Är osäkerhet om energisituationen något som befrämjar näringslivsklimatet? Är straffbeskattning av fåmansföretagare, de som skall föda våra nya företag, något som tillhör ett bra näringslivsklimat? Herr Nordberg säger att vi har en öppen och dynamisk marknadsekonomi, när ungefär 65 70 av pengarna går genom den offentliga sektorn. Men marknadsekonomin kan faktiskt inte fungera hur som helst. Det är väl helt enkelt så att regeringen vill ha planhushållning — en planhushållning som håller på att falla sönder i omvärlden. Men kalla det inte för marknadsekonomi utan kalla det för vad det är. Vi kan sedan diskutera hur vi skall göra näringslivsklimatet bättre, vilket är viktigt för oss alla.

Herr talman! Jag förutsåg att det här svaret skulle komma. Jag har faktiskt gillrat fällan för att få höra den här utläggningen. Orsaken till den jämmer liga utvecklingen under 1970-talet var den fullständigt befängda politiken under den första delen av 1970-talet. Jag satt själv som ordförande i ett tekoföretag och kan därför vittna om vad man från regeringshåll hade lyckats göra. Det var fråga om höjda arbetsgivaravgifter och en politik som gick tvärtemot all annan konjunkturpolitik. Under 1980-talet har vi haft en ovanligt långvarig högkonjunktur. Men det är inte herr Nordbergs förtjänst. Tacka Reagan och de stora länderna som fört en bättre politik! Jag tycker det är ansvarslöst att diskutera på det här viset. Se sanningen i vitögat — vi har inget vänligt näringslivsklimat! De stora investeringarna gör börsbolagen utomlands. De håller på att flytta. Vi kommer att få en folkvandring när det gäller företagen. Det är 1990-talets problem som vi nu skall se på.

Herr talman! Läser inte herr Nordberg Dagens Industri, Affärsvärlden, Financial Times och andra tidningar? I England har man pressat ned arbetslösheten med 6 70. Har herr Nordberg inte sett Sveriges inflationssiffror och vår oerhört låga tillväxttakt? Det är ju sådant som brukar visa hur ekonomin utvecklas. Jag förstår inte att herr Nordberg inte är samstämmig med herr Feldt som var tvungen att införa tvångssparandet, eftersom det var så förfärligt besvärligt i svensk ekonomi. Vi har sackat efter i Sverige och vår levnadsstandard sjunker. Sverige har inte alls en god utveckling av bruttonationalprodukten, och Sverige nämns verkligen inte i utländska finanstidningar som ett exempel på ett land som har en mycket bra utveckling. Västtyskland får däremot ofta många komplimanger.

Herr talman! Det är nödvändigt att vi politiker ständigt vidtar åtgärder, säger herr Nordberg. Ja, det är nödvändigt i ett samhälle med planhushållning, men i dynamiska marknadsekonomier är det just detta som inte behövs. Visst är Sverige oerhört känsligt för utvecklingen utomlands. Sverige är ett litet land med 8 miljoner invånare, och världen är ganska stor. Vi är beroende av utländska konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar. Men nu föreligger en risk för överhettning av ekonomin. Man har aldrig kunnat lösa sådana här problem med en kommitté. De måste lösas ute i företagen. Men jag har i dag fått bevis för att herr Nordberg läser av verkligheten på ett sätt som i varje fall inte jag tycker är riktigt. Jag skulle vilja säga att det när det gäller detta finns en ravin emellan oss.

Herr talman! Mona Saint Cyr har frågat mig dels om tidpunkten för avgörande i ett ärende som gäller överklagande av ett beslut om ändrade föreskrifter om mjölk m.m., dels om det föreligger möjligheter att opastöriserad mjölk från en gård i Dörröd kan ges dispens för skolkonsumtion. Rune Rydén har frågat mig om jag är beredd att medverka till att denna form av produktion får fortsätta under kontrollerade former. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen har en hög ambition när det gäller att på olika sätt främja en ökad lokal produktion av livsmedel av god kvalitet. I båda frågorna hänvisas till ett enskilt fall rörande en mjölkproducent i Dörröd i Skåne. Genom ett beslut av livsmedelsverket om ändrade föreskrifter för mjölk har miljöoch hälsoskyddsnämndens rätt att ge dispens från pastöriseringskravet upphört i samband med att denna rätt per den 1 juli 1989 flyttades över till livsmedelsverket. Beslutet har överklagats till regeringen. Rune Rydéns uppgift att livsmedelsverket vägrat det aktuella företaget dispens för en begränsad försäljning av opastöriserad mjölk, bl.a. till skola, är inte korrekt. Livsmedelsverket har inte fått någon dispensansökan. Svaret på Rune Rydéns fråga och på Mona Saint Cyrs andra delfråga är alltså att det ankommer på livsmedelsverket att bedöma om den här typen av verksamhet kan tillåtas. När det gäller Mona Saint Cyrs första delfråga, nämligen om tidpunkten för beslut i det regeringen anhängiga ärendet om ändrade föreskrifter för mjölk m.m., så kan jag bara hänvisa till att ärendet bereds i jordbruksdepartementet och att det kommer att avgöras så snart som möjligt.
Herr talman! Då det här frågesvaret har senarelagts i dag och Rune Rydén därför inte kan vara här och ta emot svaret inträder jag även i hans ställe och tackar jordbruksministern för det gemensamma svaret. Det förekommer tyvärr alltför ofta att enskilda medborgare kommer i kläm mellan allt fler lagparagrafer. I detta fall kolliderar kraven mellan konkurrenslagstiftningen och den livsmedelshygieniska lagstiftningen över den enskildes huvud. Pastöriseringskravet är ett historiskt instrument i den direkta och förebyggande kampen mot ohälsa som har betytt mycket för den svenska folkhälsan. Men det har också hänt en hel del på det hygieniska och tekniska området under de decennier som har gått sedan lagstiftningen tillkom. Lagstiftningen är inte generell utan dispenser har medgivits. Landets lantbrukande befolkning t.ex. får på egen risk dricka sin egen mjölk. Nu får mjölken också säljas till grannar och anhöriga. Lantbrukarna får fritt bjuda på sin mjölk. Större risk än så är det sålunda inte. Det är den slutsats man kan dra. Totalt torde minst ett par hundra tusen svenskar dricka opastöriserad mjölk. I England tvingades myndigheterna så sent som i somras retirera inför opinionsstormen kring den opastöriserade mjölken. Där gällde det småmejeriernas vara eller inte vara. De räddades kvar. Hos oss gäller striden en enda producent, en miljöoch hälsoskyddsnämnd, en kommun, en skola och ett antal föräldrar och deras barn. När livsmedelsverket i våras fattade sitt beslut om en förändring av 17§ i livsmedelskungörelsen innebar detta en motsägelsefull förändring. Man förhindrade den numera riksbekante Dörrödsbonden, vars mjölkproduktion står under särskild kontroll, att fortsätta sina leveranser till Svaleboskolan, samtidigt som man gav alla bönder utanför denna kontroll vidgad frihet att sälja mera till flera. Detta faktum är förbryllande. Nu har livsmedelsverket överlämnat ärendet till regeringen för politiskt avgörande. Då är det av intresse för både Dörrödsbonden och alla dem som följt detta fall att få veta vad som sker och varför. Jordbruksministern har ju på senare år gjort sig till tolk för närproducerade livsmedel och avsatt budgetmedel till alternativ produktion. Innebär detta måhända att Dörrödsproduktionen rent av skulle kunna bli ett statligt välsignat pilotprojekt, givetvis bedrivet under vederbörlig livsmedelshygienisk kontroll?
Herr talman! Det ärende som regeringen har är ett överklagande från Dörrödsbonden av livsmedelsverkets beslut, och det ärendet skall naturligtvis avgöras så snart som möjligt. När det gäller sakfrågan finns det goda skäl att skilja mellan att stimulera lokal produktion och att stimulera småmejerier. Det finns ju förvisso även småmejerier som kan fungera lönsamt även om de pastöriserar mjölken. Utan att gå in på det enskilda fallet, vilket jag som statsråd självfallet inte kan göra, vill jag understryka att de hälsorisker som man har ansett vara förenade med att dricka opastöriserad mjölk också i dagsläget av många experter anses vara betydande. Det är bra att Mona Saint Cyr till skillnad från många andra debattörer gör klart att pastöriseringskravet sammanhänger med det som varit den stora folksjukdomen i Sverige, nämligen tuberkulosen. Vi är överens om att pastöriseringskravet starkt har bidragit till att tuberkulosen i dag är en undantagssjukdom i Sverige, medan en tredjedel av alla kreatursbesättningar på 20 och 30-talen hade tuberkulos och spred den till människor genom en mycket snabb smittföring. Det finns i dag även experter som menar att ett spridande av opastöriserad mjölk också med dagens tekniska möjligheter leder till betydande hälsorisker. Det gäller tuberkulos, salmonella och campylobacter. Detta hänger samman med att även om mjölken hos en frisk ko är steril får man alltid räkna med att den blandas med mikroorganismer både från kons egen avföring och från närmiljön, men också från de kor som har juverinflammation. Vid sådana inflammationer kan smittämnet börja utsöndras innan sjukdomssymptomen framträder, och symptom uppvisas inte heller vid alla inflammationer. Därför menar en del experter att det kan bli en smitta som inte går att kontrollera på den enskilda gården om pastöriserad mjölk sprids. Jag får återkomma i ett senare inlägg, eftersom min taletid är slut.
Herr talman! Herr jordbruksminister! Som gammal hälsovårdsinspektör har jag full respekt för denna lagstiftning så till vida. Å andra sidan påpekade jag också att det har hänt en hel del under de gångna åren. Jag vet vad olika professorer har sagt i denna fråga, jag har fått undervisning i det. Jag vet också att det sedan 1985 har gjorts kontroll av just den mjölk som jag talar om. Och man har inte funnit några som helst anmärkningar på den. Mjölken har också distribuerats inom ett fyratimmarsintervall, från produktion till konsumtion. Och det är alltså fråga om en frivillig konsumtion på mångas begäran. Det skulle möjligen kunna tala för att en sådan verksamhet kan fortsätta, kanske under förutsättning att den får en försökskaraktär. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har ansett det vara helt tillrådligt och har fått stöd av länsveterinären. Detta ärende har varit uppe en gång tidigare, men då gällde det butiksförsäljning, vilket livsmedelsverket sade nej till. Därför stämmer inte det som jordbruksministern sade om Rune Rydéns fråga i det avseendet. Ärendet är färdigbehandlat hos livsmedelsverket och ligger nu hos regeringen. Det sade generaldirektören. Det är därför jag frågar: Vad händer hos regeringen?
Herr talman! Det som finns hos regeringen är ett överklagande från Dörrödsbonden. Han har begärt att få möjlighet att yttra sig fram till den 12 oktober, vilket styr regeringens hantering tidsmässigt. Det är inte så att rege ringen fördröjer detta. Makarna Pettersson har också så sent som den 9 oktober begärt att det överklagande som de har gjort skall vilandeförklaras i avvaktan på kammarrättens beslut. Min uppfattning är att regeringen så snart som det är praktiskt möjligt bör hantera ärendet. Men det är alltså den överklagande själv som har bett att hans överklagande skall vila tills vidare. Herr talman! Jag vill inte och kan inte gå in i sakfrågan. Det är livsmedelsverket och inte regeringen som i detta skede skall göra en bedömning av hur det ser ut och vilka möjligheter som finns i det enskilda fallet i Dörröd. Jag vill i principfrågan, som gäller att mjölken får drickas på den gård där den är producerad och i andra sammanhang, eftersom den frågan togs upp av Mona Saint Cyr, hänvisa till vad statsepizootologen Martin Wierup vid statens veterinärmedicinska anstalt har skrivit. Han pekar på att det finns fall där opastöriserad mjölk dricks på en bondgård t.ex., men han hänvisar också till att personer som vistas nära djur ofta utbildar immunitet och att det därför är mindre risk att de blir sjuka. Han säger följande: ”Exponeras däremot människor liksom djur för smittämnen mot vilka de ej har immunitet blir sjukdomsutbrotten ofta mera akuta och av allvarligare natur. -—-—- Detta är bakgrunden till den stora tveksamhet som finns inför försäljning av opastöriserad mjölk till personer som normalt ej lever nära de mjölklevererande djuren. Bidragande till tveksamheten är också att försäljning av infekterad mjölk kan resultera i en omfattande smittspridning. Därför måste det vara helt fel att sälja opastöriserad mjölk till skolor, barndaghem och storkök, för att inte tala om institutioner inom åldringsvården.” Detta är ett uttalande av en expert. Det finns naturligtvis andra experter.

Herr talman! När jordbruksministern säger att livsmedelsverket inte har fått någon dispensansökan stämmer det inte med verkligheten, eftersom detta ärende nu ligger hos regeringen. Livsmedelsverket har nämligen begärt in de handlingar som ligger hos hälsovårdsnämnden som har dispensansökan men som har fått sin rätt att ge dispens återkallad från livsmedelsverket i och med den nya lagstiftningen. Generaldirektören har sagt att detta inte är verkets bord utan att det är regeringens bord. Det är för att få det beskedet som jag ställer frågan. Jag vill därför återkomma till principfrågan. Skulle inte jordbruksministern, med tanke på de uttalanden som jag förmodar att han och regeringen i övrigt har gjort när det gäller de alternativ som kan tänkas i detta sammanhang, ha kunnat ställa sig bakom en försöksperiod för den verksamhet som nu har pågått under fem år och som alltså skulle kunna fortsätta under mycket stor kontroll, för att man skall kunna se vad en sådan kan ge i detta sammanhang? 17 § i livsmedelskungörelsen har ju liberaliserats. Vem som helst får sälja mjölk till grannar, osv. Däremot får mjölk inte säljas i detta fall trots att det sker under kontroll. I det andra fallet är mjölken okontrollerad. Då får man inte uppfattningen att det är farligt, eftersom man kan dricka denna mjölk ändå.
Herr talman! Jag har redan sagt att jag inte kan uttala mig i ett enskilt ärende, ett ärende som dessutom icke ligger hos regeringen för prövning. I detta fall har Mona Saint Cyr helt enkelt fel. Livsmedelsverket har inte heller någon dispensansökan för behandling. I detta sammanhang vill jag bara hänvisa till det svar som jag har givit, det är fakta. Det som regeringen har prövat är ett överklagande som gäller mjölkföreskrifterna. Som när det gäller alla frågor som bereds inom regeringskansliet är det min förhoppning att vi så snart som möjligt kan fatta beslut.
Herr talman! Då har livsmedelsverkets generaldirektör en annan uppfattning om det här ärendet och dess fortsatta hantering. Verket tänker tydligen inte ta upp det — det är i alla fall det besked som jag har fått på min förfrågan. Näringsfrihetsombudsmannen har också yttrat sig över ärendet och talat om att detta borde kunna tillåtas med tanke på att vi nu reglerar jordbruket. En särskild kommitté har visst fått uppdraget att utreda hur man ytterligare kan förstärka konkurrensen. Vore inte detta ett lämpligt objekt för det?
Herr talman! Den nya debattformen stimulerar till att man kanske begär fler repliker än man gjorde enligt den gamla debattformen. Det gäller i och för sig både frågandet och svarandet. Låt mig ändå säga, att eftersom det inte finns någon dispensansökan hos livsmedelsverket, finns det för dagen inget ärende hos livsmedelsverket. Det som finns hos regeringen gäller mjölkföreskrifterna. Förvisso är det viktigt att ha enkla regler för jordbruket. Förvisso är det viktigt att stimulera till småskalig förädling. Men då är det också viktigt att detta görs i sådana former att konsumenterna kan känna trygghet för sin hälsa när de köper produkter från den småskaliga produktionen. Det tycker jag skall vara principiellt vägledande. Sedan kan jag, som Mona Saint Cyr väl känner till, inte diskutera enskilda fall här.
Herr talman! Om man av principiella skäl vill genomföra en försöksverksamhet under livsmedelsverkets kontroll, skulle då inte jordbruksministern kunna ställa sig bakom detta med tanke på den alternativa produktionen?

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 1989/90:JoU2 tar upp en del fiskemotioner avlämnade under den allmänna motionstiden. Rent allmänt kan sägas att de flesta handlar om skyddet av bestånden, vilket jag anser vara motiverat. Men motionerna berör också de problem som uppstår för fiskets utövare som en följd av att haven och kustvattnen har skadats av utsläpp och övergödning. Fiskaren får betala, eller kanske rättare ta förlusterna av detta. När bottnarna dör och fisken dör eller försvinner, är det fiskaren som får stå för kostnaderna. Det sägs ofta att den som förstör skall betala, men så sker inte. Utskottet är inte berett att göra sådana uttalanden när det är fiskare som drabbas. Utskottet är inte heller på nuvarande stadium berett att förslå att fiskaren hålles skadeslös när oljeutvinning förstör bottnar och lekplatser så som skett i Nordsjön. Jag undrar: Är regeringen beredd att sätta upp villkor för oljeutvinnarna så att dessa inte, som i Nordsjön, dumpar skrot som förhindrar trålning? Att stora områden är belagda med oljefilter som omöjliggör reproduktion förmodar jag är känt. Vi har vid utskottsbehandlingen följt upp den moderata kommittémotionen med några reservationer. I reservation 1 begär vi att riksdagen uttalar att en skyddszon skall kunna utlysas kring alla typer av fiskeredskap, således även kring s.k. rörliga redskap. Detta skulle i hög grad minska skadorna på yrkesfiskarnas redskap. Dessa skador har ökat markant efter frisläppandet av handredskapsfisket på södra ostkusten. Jag yrkar bifall till reservation 1. Vi begär också i reservation 8 att riksdagen uttalar att när yrkesfiskarnas redskap skadas som en följd av det fria handredskapsfisket, skall ersättning utgå härför. Vi tycker att detta är både rimligt och rättvist. Jag yrkar därmed bifall till reservation 8. Sedan en del år tillbaka utgår skrotningsbidrag till äldre fiskefartyg som tas ur produktionen. Det är ett bra system som haft till följd att en föryngring och en förbättring av den svenska fiskeflottan kunnat ske. Man har i Danmark samma system, men där får man sälja de utrangerade båtarna så att dessa kan användas till annat ändamål än fiske. Vi hävdar i reservation 6 och i vår motion att svenska fiskare skall ha samma rätt. Vi moderater anser att det är ett slöseri att hugga upp båtar som visserligen tjänat ut som fiskebåtar, men som skulle kunna gå många år som fritidsbåtar. Det finns många som gärna vill ha en sådan båt, men som nu köper den i Danmark i stället. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Reservation 7 är en gemensam centeroch moderatreservation. Det s.k. anpassningsavtalet som ingicks 1986 när Spanien och Portugal blev medlemmar i EG blev ett dyrt avtal för Sverige. I stället för att få kompensation för den tullfria marknad i Spanien och Portugal som vi gick miste om, skänkte vi EG fisk för bortåt 20 milj.kr. i utbyte mot vissa tullättnader som knappast har något värde. Första året fick vi ingenting - då skyllde man på inkörningsproblem. Förutom detta avskrev vi oss vår suveräna rätt över vår egen zon, genom att EG i avtalet inskrev en rätt till oförändrat fiskemönster. Rätten att införa införselavgifter som suspenderats försvann också genom avtalet. Den dag avtalet godkändes var en svart dag i fiskets historia. Numera har 96 EG-båtar rätt att bedriva fiske i den svenska fiskezonen. Det förvånar mig att de som i Sveriges riksdag talar om att bestånden är hotade inte kräver en omförhandling i fråga om detta avtal. Vad säger folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet kommunisterna? Regeringspartiet bryr sig väl inte så mycket om fisket. Utskottet har t.o.m. erfarit att man inom regeringskansliet anser att fiskerinäringens ställning inte har försämrats genom avtalet. Man jämför då med frihandelsavtalet 1972 med ensidiga tullar. Då sålde man fisk för en summa som ingen kände till, eller också bjöd man på fisk. Jag hoppas fortfarande att vi skall kunna få till stånd en omförhandling. Åtminstone beståndssituationen kräver detta. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Reservation nr 12 handlar om beståndsvård. Jag har pekat på anpassningsavtalets betydelse. Även när det gäller internationella avtal måste vi ha beståndsvården för ögonen. Låt mig erinra om vad utrikesutskottet och Sveriges riksdag uttalade när överenskommelsen mellan Sverige och Sovjet om gränsdragningen i den s.k. vita zonen godkändes. I utrikesutskottets betänkande 1987/88:33 sades följande: ”Det är enligt vad utskottet förstår regeringens uttalade mål att tredjelandsfiske i den tidigare vita zonen skall skäras ned väsentligt under nästa år i syfte att skydda torskoch laxbeståndet. Det är även regeringens mål att på sikt ytterligare skära ner andra länders kvoter i det berörda området. Utskottet stöder detta mål. —— Det är därför viktigt att regeringen i avvaktan på en multilateral reglering av EG och EFTA-ländernas fiskepolitik iakttar återhållsamhet i bilaterala åtaganden, när det gäller att bevilja fiskerättigheter i svenska vatten.” Att begränsa tredjelandsfiske och att få en rättvis fördelning där hänsyn tas till areal och reproduktion är viktigt. Om sådan hänsyn togs skulle Sverige ha rätt till ca 50 90 av laxfångsterna i Östersjön. Vi fiskar i dag ca 25 9. Vi delar därför inte fiskeristyrelsens — visserligen med knapp majoritet — fattade beslut att om internationella överenskommelser ej kan nås låta ytterligare begränsningar gå ut över det yrkesmässiga svenska fisket. Förslaget är en tjänstemannaprodukt utan omtanke om svenskt fiske och utan förankring i verkligheten. Låt mig slutligen i fråga om beståndsvård informera miljöpartiet, som kräver 10 cm maskor i torsktrål, att Östersjökommissionen redan 1988 beslutade att införa 105 mm maskor. Man beslutade då om två års övergångstid. Till nyår skall det inte vara 10 cm utan 10,5 em i torsktrålarna i Östersjön. Från svensk sida har vi krävt 11 cm, men det har vi inte fått igenom. Jag yrkar bifall till reservation nr 12. I ett särskilt yttrande tar vi upp behovet av skärpt övervakning av vår fiskezon. Det är av största vikt att övervakningen skärps, och vi har lagt fram förslag om hur det kan ske till rimlig kostnad. Herr talman! Jag har härmed yrkat bifall till samtliga reservationer där vi moderater är med.

Herr talman! Fisket är en viktig basnäring. Det utgör en försörjningsmöjlighet och möjlighet till kompletterande yrkesverksamhet för många människor i kustområdena. Det ger därmed kompletterande yrkesverksamhet åt många människor som annars skulle ha haft sysselsättningssvårigheter. Våra möjligheter att bibehålla svenskt fiske har betydelse för ett antal kustkommuner, för människor direkt engagerade i fångstverksamhet och för sysselsättningen inom förädlingsindustrin. En duktig yrkeskår med stort engagemang och en befolkad kust och skärgård som kan ge lokal utkomst spelar också stor roll för bevakningen av territorialhavet, för sjöräddningen och för miljöövervakningen. Tillgången på färsk fisk är värdefull för svenska konsumenter. Värdet av exportmöjligheterna skall också inräknas. Man har dock anledning att fråga sig hur regeringen sköter fiskefrågorna. Fisket hotas i grunden genom föroreningar och förgiftningar av våra kusthav. Halten av de miljögifter som drabbar djurlivet ökar. Övergödning av kväve ger upphov till syrebrist och döda bottnar. Föroreningar släpps ut, som resulterar i allvarliga biologiska skadeverkningar. Detta sker i vårt eget land, och där måste ytterligare insatser sättas in. Det sker också utsläpp från grannländerna, t.ex. från Polen och från industrier i Norge. Dessa utsläpp drabbar vattnet utanför vår kust och känner inga territoriella gränser. Utsläppet från Sarpsborg kommer t.ex. att fortsätta. De svenska västkustfiskarna får ingen hjälp av den svenska miljöministern. Gödningen av våra havsområden blir ett allt allvarligare problem. I Östersjön är allt vatten under 100-150 meter syrefritt och praktiskt taget dött. Larmrapporter har kommit under flera år. Tyvärr tar regeringen inte dem på allvar, och sedan är det för sent. Vi måste samarbeta internationellt, om vi skall lyckas komma till rätta med miljöfarorna som hotar fisket. Regeringens politik är otillräcklig. Fisket hotas även av andra former av miljöstörande ingrepp. Fiskens lek platser får inte försvinna genom sandsugning eller i en hög av tippade muddermassor. Lagstiftningsskyddet för fiskens barnkammare är otillräckligt. Vi i folkpartiet anser därför att fiskenämnderna i de län där sådant arbete planeras alltid bör ges tillfälle att yttra sig innan arbetet påbörjas. De synpunkter som då kommer fram skall självfallet också beaktas. Varför, Kaj Larsson, motarbetar socialdemokraterna sådana självklarheter? Torsken i norra Östersjön och Bottenhavet är hotad. Det finns all anledning att dela den oro som yrkesfiskarna och t.ex. fiskerinämnden i Västernorrlands län hyser. Varför gör inte socialdemokraterna det? Varför tas inte de regionala instansernas kunskaper till vara? Varför görs inget under flera år när de regionala myndigheterna larmar? Kan Kaj Larsson ge besked om hur uthålligt torskfiske i Bottenhavet skall bedrivas? Många avvaktar detta med spänning, eftersom socialdemokraterna avvisar förslaget att regeringen skall låta göra en undersökning om detta. Laxbeståndet i de outbyggda älvarna i Norrland är också allvarligt hotat. Allt färre laxar har möjlighet att reproducera sig. Ett skydd måste till för den naturreproducerande laxen. Sverige svarar faktiskt för den största delen av laxyngelproduktionen i Östersjön. När den vita zonen avskaffades fick vi goda möjligheter att driva en konsekvent laxvårdande linje. Varför ställer inte socialdemokraterna upp på detta? Det råder stor efterfrågan på svensk insjöfisk. Miljöförstöringen ute i Europas floder och sjöar har gått längre än i Sverige. Efterfrågan på svensk gös och gädda är så stor i andra länder att fisken ibland knappast räcker till för de svenska konsumenterna. Prisutvecklingen har medfört att insjöfisket har blivit av betydelse för yrkesfiskarna. Sedan gammalt har det också stor betydelse för fritidsfiskarna. Det borde finnas möjligheter att ta till vara detta och bygga ut yrkesfisket i flera sjöar. Insjöfisket måste enligt folkpartiets uppfattning ägnas större intresse från statsmakternas sida. Vi föreslår att fiskeristyrelsen skall få i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för hur insjöfisket kan utvecklas. Socialdemokraterna motsätter sig det förslaget. Saknas det resurser, eller varför motsätter sig socialdemokraterna folkpartiets politik på den punkten? Så irstriden om djupfrysta kräftan äntligen slut, fast folkpartiet fick bassning, vi skulle veta hut. Att avskaffa regleringar som inte var mer än drygt femtio år, mot det stod länge konservativa och socialdemokrater på samma spår. Nu upptäcker alla att djupfrysningstekniken sedan länge finns, och den omhuldade kräftpremiären med nog hinns. Lagen moderniseras, och lång kamp vinns. Herr talman! Jag yrkar särskilt bifall till utskottets hemställan i mom 36. Vidare yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5, 6, 10 och 11. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Problemen med vår havsmiljö har alltmer under de senaste åren kommit i blickpunkten. Utsläpp och föroreningar av skilda slag har på verkat och påverkar förutsättningarna för allt liv i våra hav. Detta har på många sätt inneburit problem för fisket, inte minst i de kustnära områdena. Svensk matfisk fångas i dag i huvudsak i Östersjön. Följaktligen står Östersjöhamnarna för merparten av den landade fångsten, enligt vissa beräkningar i runda tal 80 20 av densamma. Vi vet att föroreningssituationen i Östersjön håller på att förvärras alltmer, inte minst genom orenade utsläpp från de olika kuststaterna. Södra Östersjön är speciellt utsatt. Frågan om Östersjöns miljö har vid flera tidigare tillfällen varit föremål för debatt och beslut i denna kammare. Det finns skäl i att erinra om att riksdagen, i samband med behandlingen av aktionsplanen mot havsföroreningar våren 1988, uttalade att miljösituationen i södra Östersjön var så allvarlig att ytterligare ansträngningar borde göras för att stärka forskningsresurserna. Fiskeristyrelsen har också på olika sätt uppmärksammat detta problem och har inför kommande budgetår begärt medel för att projektera ett undersökningsfartyg för användning främst ide kustnära delarna av våra hav samt medel för en filial till havsfiskelaboratoriet i den sydöstra regionen av vårt land. Det är synnerligen angelägna projekt som förs fram, inte minst med tanke på att ca 90 96 av den svenska fiskezonen ligger i Östersjön och Bottenhavet. Det är bra att utskottet ånyo upprepar sina synpunkter om och krav på ökad forskning och undersökningsverksamhet i Östersjön. Det är viktigt att vi fortsätter detta arbete längs vår västra kust och i Bottenhavet. Det är också viktigt — och framför allt riktigt — att riksdagen ånyo kommer att göra ett uttalande av denna art i dag. I utskottets betänkande tas anpassningsavtalet med EG upp. Detta avtal går kortfattat ut på att man kan byta bort fiskekvoter mot tullättnader. Så har skett, men det har i realiteten inte varit något som har gagnat vare sig fisket eller fiskeindustrin. Man har i princip gett bort fiskevolym till EG. Det innebär att både fisket och beredningsindustrin i dag på många sätt står inför betydande problem, inte minst av ekonomisk art. Duktiga yrkesmän, skickliga företagare med stor kompetens och stort kunnande slåss bokstavligen för sin och sin närings överlevnad. Detta innebär också problem av speciell regional karaktär. Vi vet att fisket och fiskindustrin i många fall finns i områden där det egentligen inte finns så mycket annan verksamhet eller så många andra arbeten att välja på. Vi vet att fisket i detta fall inte bara är en näring som förser oss med bra livsmedel, utan att fisket också ser till att vi kan hålla stora delar av vårt land levande. Dessa förutsättningar är i dag hotade. Vi tycker från centerpartiets sida att det finns all anledning och att det är av yttersta vikt att detta avtal nu omförhandlas, för att åstadkomma bättre relationer och undanröjande av dessa problem. I dag finns det regler för erhållande av skrotningspremier, som får lämnas när ett äldre fiskefartyg skrotas. Premien lär också kunna utgå om fartyget förs över från fiske till annan verksamhet. Denna regel om överförande till annan verksamhet har, enligt de uppgifter som har kunnat inhämtas, tolkats synnerligen restriktivt. Bidrag lär aldrig ha lämnats då något fiskefartyg har överförts till fritidsbåtssektorn. Vi menar att det borde vara en självklarhet att så skall kunna ske. Det är dock viktigt att det garanteras att fartyget i fråga aldrig mera kommer in i yrkesmässig fiskeverksamhet igen. Det är viktigt att reglerna hanteras på detta sätt. De bör underlätta för branschen i dess helhet, så att näringen kan få en struktur som ger de rätta förutsättningarna för att överleva på sikt, men också för enskilda fiskeutövare att skaffa sig en fiskeflotta av den kvalitet som behövs i dag. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 6 och 7 i jordbruksutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Fisket är en näring som har drabbats hårt. Miljöförstöringen har inneburit stora svårigheter för fiskenäringen. Också den omfattande utfiskningen och konkurrensen mellan olika länder har skapat problem. Mycket förändringsarbete pågår när det gäller fiskenäringen. En utredning har nyligen presenterats. Det finns all anledning att förmoda att vi redan till våren här i kammaren får återkomma till en mer övergripande diskussion kring fisket och fiskets framtid. Trots den allmänt ökande miljömedvetenheten brister det ibland när det gäller de marina organismerna. Fasta anläggningar, t.ex. sådana enkla saker som bryggor, kan faktiskt på väsentligt sätt förändra ett marint ekosystem. Vi menar att större hänsyn måste tas till de marina organismerna vid samhällsplanering. Noggranna konsekvensanalyser måste göras innan man ger tillstånd till projekt som påtagligt kan förändra livsbetingelserna. I betänkandet berörs, fastän mer i förbigående, den viktiga frågan om oljeutvinning i Östersjön, med anledning av motioner där det framhålls att fiskare bör ges ersättning för skador som kan tänkas uppstå på grund av oljespill. Vi anser att det bästa skyddet är att man säger nej till oljeutvinning i Östersjön över huvud taget. Östersjön är ett grunt, instängt innanhav med långsam vattenomsättning och redan nu stora problem med låga syrehalter — en ganska stor andel av bottnarna är helt utan syre, döda bottnar. Östersjön har i många år varit utsatt för stor negativ miljöpåverkan från kväve, PCB och klor, för att ta några exempel. Östersjön har mycket liten möjlighet att klara den ytterligare påfrestning som oljeutvinning kommer att innebära. För närvarande finns det fem företagskonsortier som arbetar med projektering på olika stadier. Även västtyska, danska, sovjetiska och polska företag är aktiva. Vi menar att för att skydda Östersjön, och därmed också yrkesfiskarna, är det nödvändigt att Sverige verkar för att stoppa en fortsatt utvinning av olja i Östersjön. I princip delar vi annars den uppfattningen att yrkesfiskare skall hållas skadeslösa när miljökatastrofer inträffar. I samband med budgetarbetet i våras lämnade vi förslag om inrättande av en katastroffond med det syftet. Vi avser att återkomma i den frågan i samband med nästa års budget och hoppas då på större gehör för kravet. Utskottet påtalar igen behovet av forskning i Östersjön. Mot bakgrund av den allvarliga situationen är det mycket viktigt att projektet med ett Östersjölaboratorium förverkligas. Det har dröjt alldeles för länge. Det är absolut nödvändigt att denna fråga får sin lösning i samband med forskningspropositionen, som väntas till riksdagen våren 1990. En del av de svårigheter som har drabbat fiskenäringen under senare år hänger samman med den allt hårdare exploateringen av haven. En större varsamhet med havets resurser måste komma till stånd. Biologiska trålgrän ser måste upprättas. Bottentrålning och andra metoder som ödelägger havsbottnen måste upphöra. Maskvidden på trål för torsk bör inte understiga 10 cm. Det är exempel på några åtgärder som vi anser vara nödvändiga. Under 1987 och 1988 fanns det ett stort torskbestånd i Bottenhavet. Genom intensivt trålfiske, som fiskare från södra Sverige och Finland deltog i, fiskades beståndet ut. Norrländska fiskare protesterade. Torsken reproducerar sig inte i Bottenhavet utan invandrar från andra delar av Östersjön. Förhållandena i Bottenhavet är inte sådana att torsken kan reproducera sig där. Förhoppningsvis sker nya invandringar till Bottenhavet, och därför är det nödvändigt med ett skydd för Norrlandsfisket. Även laxfisket har drabbats hårt av exploatering, t.ex. genom fiske med drivlinor och garn i Bottenviken. Nu agerar äntligen fiskeristyrelsen. Den har antagit ett principprogram för att stärka laxstammen, vilket innebär krav på att havsfisket skall reduceras och att fiske förbjuds under vissa delar av året. Men även hotet om en svensk vattenkraftsutbyggnad kan påverka laxbeståndet. Även av det skälet bör alltså en utbyggnad av de orörda älvarna definitivt avvisas. Det finns naturligtvis även många andra skäl till det förbudet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 9, 10, 11 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller laxen i Östersjön har fiskeristyrelsen gjort en utredning, vilket jag nämnde i mitt anförande, men det är inte havsfisket som skapar problemen. Man kan fråga vad det är som skapar problemen för återvandringen av den naturreproducerade laxen. Men det vet vi faktiskt inte så mycket om. Kan det vara nedsmutsningen och förstörelsen av älvarna? Kan det vara det finska kustfisket, där 80-90 90 av fångsterna är naturreproducerade, medan det är bara 10-15 96 av havsfisket som är naturreproducerat? Det är inga problem med laxstammen i Östersjön, det vill jag göra klart. Laxstammen är oerhört riklig, problemet är den naturreproducerade laxen. Jag vänder mig också mot att bottentrålning skall förbjudas. Bottentrålning på det sätt som den bedrivs av svenska fiskare förstör inte bottnarna utan håller bottnarna friska. Där trålning har pågått trivs fisken därför att det där blir omsättning. Det är ungefär på samma sätt som om en bonde slutar att plöja, då blir det inte heller något vidare resultat. Men det finns ett redskap som förstår bottnarna och det är bomtrålen. Fiskeristyrelsen har gett en holländsk bomtrålare yrkesfiskarlicens för att bedriva bomtrålsfiske i Skagerrak. Sådant menar jag borde förbjudas.

Herr talman! Vatten är ett farligt gift vilket omger Visby stift, skaldade Falstaff Fakir för hemskt länge sedan. Det vatten som omger Visby stift är Östersjön. Havet är nu så skadat att Falstaff Fakir har faktiskt fått rätt. Fisk har i alla tider varit en viktig del av människans föda. Fisk är nyttig föda, och de folk som äter mycket fisk har normalt bättre hälsotillstånd och lever längre än de som har lägre fiskekonsumtion. Därför borde det vara viktigt att vi anstränger oss för att bevara och utveckla ett fiske som garanterar konsumenterna fisk utan gifter och skador. Fisk är en av våra viktigaste förnybara resurser. Problemen för fisket har under de senaste åren blivit mycket stora. Dels förstörs viktiga reproduktionsområden av gifter och utfiskning, dels innehåller mycket av den fisk som fångas höga halter av farliga ämnen som dioxiner, PCB och kvicksilver samt på senare tid höga becquereltal för cesium 137 i insjöfisk. I vissa fall är halterna så höga att kvinnor i barnafödande ålder avråds från att äta mer än starkt begränsade mängder. För cesium 137 har man satt upp gränser för maximalt becquereltal. I andra fall anser livsmedelsverket att man inte vill begränsa ätandet av fisk som röding, trots att rödingen från Vättern innehåller mycket höga halter av dioxin. De överskrider med god marginal de gränser som Världshälsoorganisationen har satt upp. En gammal näring är hotad. Anledningen till att fisket har kommit i kläm är den ohämmade utvecklingen av industrin och dess utsläpp. Vårt stora innanhav Östersjön har utvecklats till en kloak. Syrehalterna har nu gått ner till praktiskt taget noll på en yta av ca 100 000 km?. Där har nu det biologiska livet för tillfället släckts. Orsaken till bottendöden är de kontinuerliga och ökande utsläppen från alla länder som avvattnar till Östersjön, inte minst Sverige. Sverige och dess grannländer runt Östersjön har systematiskt, medvetet och envetet arbetat för att förgifta och föröda Östersjön. Att inte längre kunna lita på fisken, att den inte kan ätas utan risk för skador, är en oerhörd frihetsinskränkning. Det är ett märkligt fenomen att allteftersom vår frihet att välja mellan föremål ökar så minskar för var dag vår frihet att andas frisk luft, äta oförgiftad mat och dricka rent vatten. Vi måste i allt större utsträckning fråga oss om vi törs äta den ena matvaran efter den andra och om vi törs ge den till våra barn. Detta är en mycket otäck utveckling som vi med all kraft måste sätta stopp för. Det märkliga är att vi har så mycket kunskaper om alla dessa frihetsinskränkningar men att så litet görs för att komma till rätta med dem. I vissa fall handlar vi dessutom klart mot bättre vetande. Det finns olja utanför Gotland. Stora internationellt anknutna företag ges tillstånd att provborra efter olja, trots att vi vet att all oljehantering kommer att leda till katastrofer förr eller senare. Detta tillåter den svenska regeringen, trots att den deltar i internationellt arbete att minska föroreningarna i Östersjön enligt Helsingforskonventioner och Östersjökonventioner. Vi prövar inte ens denna framtida oljeutvinning enligt miljöskyddslagen. För det är väl ingen som tror att de företag som nu får starta provborrningar kommer att acceptera att inte ta upp den olja som de finner. Våra systrar och bröder i de baltiska staterna handlar helt annorlunda. Under sommaren har jag haft förmånen att träffa både ester och litauer, och då har frågan om oljan i Östersjön tagits upp. Det visar sig då att man där avstår från att ta upp olja på grund av ett starkt folkligt motstånd. De starkaste motkrafterna är de gröna grupperna i dessa länder. I Sverige lyssnar etablissemanget inte till den opinion som vill rädda Östersjön från oljenedsmutsning. Där driver man medvetet vidare mot en katastrof som kommer att drabba fisket mycket hårt. Det känns faktiskt dåligt att vara svensk i denna situation. Dessutom, vad skall vi med oljan till nu när vi har bestämt oss för att de fossila bränslena skall minska i vår framtida energiförsörjning? Birgitta Dahl och hela regeringen, stoppa alla planer på oljeutvinning nu. Börja ta ansvar för våra fiskevatten. Vi arbetar faktiskt oförtrutet, envetet och medvetet på att förstöra Östersjön ännu mera. Kan det rent av vara så att etablissemanget har givit upp när det gäller Östersjön och anser att det är lika bra att fortsätta förstörelsen? Vi i miljöpartiet kommer inte att ge upp kampen för det rena havet, den friska maten och kampen mot tidens frihetsinskränkningar. Det verkar nästan som ett dåligt skämt när två moderata riksdagsmän motionerar om att fisket skall hållas skadeslöst för de skador som en oljeutvinning kan åstadkomma. Hade det varit någon kraft och någon vilja, då hade de sagt nej till oljeutvinningen tillsammans med dem som vill rädda Östersjön. Annars är naturligtvis principen om ersättning helt korrekt. Utmed Norrlandskusten har man genom ett omfattande trålfiske slagit ut torsken och ryckt undan livsförutsättningarna från de lokala fiskarna. Industrifiske är ett svårt hot mot bestånden. Kortsiktiga snabba vinster har företräde framför ett ekologiskt rimligt sätt att fiska uthålligt. Utfiskning måste på alla sätt motarbetas. Sänkta fiskekvoter måste bli ett måste för att vi skall kunna få upp bestånden. Internationella avtal måste till. Vill vi verkligen komma till rätta med Östersjön och dess fiske? Vill vi komma till rätta med den pågående miljökatastrofen längs västkusten? Frågorna måste resas. Miljöpartiet de gröna vill, och fiskarna vill. Vill myndigheterna? Vill utskottet? Vill regeringen? Kväveläckagen är en dominerande fråga. Kväve från bilism, jordbruk och hyggen kväver vattnet. Kvävet gör skäl för sitt namn. Vi vet att snabba åtgärder måste sättas in, hastigheter på vägar måste sänkas, motorvägar får inte byggas, andra odlingsmetoder måste införas, och hyggesmetoder ändras. Industrier måste åläggas att sluta sina system så att allt processvatten cirkuleras. Gifterna måste förhinras från att nå våra vattendrag. Kassodling av fisk, som är en lyxproduktion, måste förläggas i landbaserade anläggningar så att vi får full kontroll av odlingarnas utsläpp. Görs inte allt detta från Sverige med allt kunnande och all vår teknik och alla våra resurser — ja, då kan vi inte dra annan slutsats än att arbetet på att förstöra och förgifta haven fortsätter oförtrutet, envetet och medvetet. Hur skall vi kunna förklara för våra barn och barnbarn att deras framtid brydde vi oss inte om? Vi var fullt upptagna med att förstöra livsförutsättningarna och med att se till att frihetsinskränkningarna skall bli större. Vad händer, herr talman, när förnybara resurser börjar ta slut, när de ekologiska katastroferna kommer oss in på livet? Vad händer när man ändå försöker se till att dela på resterna? Det blir den blåa planhushållningen med fångstkvoter och ransoneringar. Vad kan komma sedan om miljöförstörelsen fortsätter. Kaos eller diktatur? Diktatur när ett fåtal ser till att det får tag i sina livsmedel. Detta, herr talman, är det som vi kan se som logiska konsekvenser av våra slösaktiga och ansvarslösa liv, när förnybara resurser som fisken och fisket försvinner i havens blivande kloaker och giftpölar. Så får det inte gå, säger vi alla. Visst och sant. Men då måste vi vidta alla de åtgärder som vi i dag vet att vi måste vidta. Vi måste göra detta med samma kraft och konsekvens som vi har bedrivit förstörelsearbetet med. Herr talman! Vi har en viktig gemensam uppgift i denna kammare: att se till att stoppa förstörelsearbetet som pågår runt om oss också i Sverige. Tyvärr ser jag inte i dag att det finns en samlad medvetenhet och vilja att verkligen ta hand om våra problem och att hjälpa våra grannar med deras problem, som också är våra. Utskottets betänkande är totalt sett en enorm besvikelse, eftersom det inte innehåller något som tyder på att utskottets majoritet uppfattar situationen för fisket och fisken som verkligt allvarlig. En av de två enda motioner som utskottet kan ställa bakom är en moderat om att regeringen särskilt skall prioritera forskningsoch undersökningsverksamhet för att bättre klarlägga förutsättningarna för ett aktivt fiske i Östersjön. Det är så att man tar sig för pannan! Det är bättre att klarlägga det som är en katastrof än att klart kräva snabba åtgärder baserade på de kunskaper som vi faktiskt har. Den andra motionen som utskottet i sin handlingsförlamning har orkat ställa sig bakom är en om försäljning av djupfrysta kräftor. De är i de flesta fall inte ens svenska. Bedrövligt — vilken prioriteringsförmåga i ett krisläge! Forska mera och släpp loss försäljningen av djupfrysta kräftor. Det är fantastiskt! Herr talman! Nog borde skammens rodnad häfta vid majoritetens kinder i takt med de tinade kräftornas rodnad. Ja, det finns oändligt mycket att säga om fisket. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna: 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15 och 16. Tack för ordet!

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 2, som vi nu behandlar, tar upp en lång rad motioner från allmänna motionstiden. Dessa berör både yrkesoch sportfiske men även havsmiljö, forskning och vattenbruk. I likhet med lantbruket står fisket i dag vid ett vägskäl. 1989 års fiskeutredning är presenterad och remissbehandlas för närvarande. Utredningen föreslår en lång rad förändringar vad gäller både fiskprisregleringen och fiskeadministrationen. Jag skall inte närmare gå in på utredningen utan vill först avvakta remissbehandlingen och se vilka förslag som kommer att framläggas. Jag kan bara hålla med de talare som i dag här påstått att miljön påverkat fisket negativt. Däremot kan jag inte hålla med Anders Castberger och andra som säger att regeringens politik innebär att man ingenting gör åt miljön. Sverige är väl ändå det land som varit föregångare och verkligen gjort insatser för miljön. Det är inte bara här i Sverige som åtgärder behöver sättas in när det gäller havet och fisket. Andra länder måste också påverkas. Jag tror att alla kan hålla med om att visst görs det någonting åt miljön i Sverige. Men bromssträckan, Anders Castberger, är lång i detta fall. Utskottet har bl.a. behandlat motionen om havsmiljön, som också nämndes tidigare. I motionen uttrycks att en filial till havsfiskelaboratorium bör förläggas till Östersjön. Utskottet har tidigare behandlat liknande motioner med samma innehåll. Under hösten 1987 gjorde riksdagen, på jordbruksutskottets förslag, ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att frå gan om inrättande av ett Östersjölaboratorium utreds med inriktning i första hand på forskning och undersökning av kustvattenmiljön och det kustnära fisket. Däremot uttalade sig inte utskottet om lokalisering av laboratoriet. I samband med behandlingen av regeringens aktionsplan mot havsföroreningar våren 1988 uttalade riksdagen på jordbruksutskottet förslag att miljösituationen i södra Östersjön är så allvarlig att ytterligare ansträngningar bör göras för att stärka forskningsresurserna. När vi nu behandlat motionen i detta avseende upprepar ett enigt utskott sina tidigare ställningstaganden och föreslår att regeringen särskilt prioriterar de krav som ställs på ökad forskning och undersökningsverksamhet för att bättre klarlägga förutsättningarna för ett fortsatt aktivt fiske i Östersjön. Detta ges regeringen till känna. En annan motion som har varit föremål för behandling tidigare gäller upphävande av saluförbud för kräftor. Detta tyckte Carl Frick var så hemskt. Vi har tidigare avslagit motioner i detta ärende och hänvisat till pågående utredning. Det har inte kommit något förslag från regeringen, och därför föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen till känna att saluförbudet för kräftor upphävs. Detta innebär att det skall bli fritt att sälja kräftor året runt. Däremot vill utskottet påpeka att skyddet för det svenska kräftbeståndet inte får eftersättas. Detta får regeringen ta hänsyn till vid utformande av ny fiskeriförordning. I dag har vi alltså ett förbud mot kräftfiske till andra onsdagen i augusti. Vi har också en mycket stor ökning av kräftodlingar i Sverige. Det är viktigt att slå vakt om dessa. Det ges i och för sig dispens från fiskeristyrelsen när det gäller kräftfiske. Men det är viktigt att bestämmelserna utformas klart. Jag tror att regeringen kommer att göra detta vid utformningen av ny fiskeriförordning. Till betänkandet har fogats 16 reservationer. Jag skall kommentera några av dessa. Folkpartiet anser i reservation nr 2 att fiskenämnderna bör höras innan miljöförstörande ingrepp görs vid fiskens lekplatser. Innebörden är ungefär densamma i reservation nr 3. Vattenföretag av det slag som åberopas i reservationerna skall prövas av vattendomstolen. Så långt är det klart. Därvid skall regelmässigt fiskeristyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Eftersom fiskenämnderna lyder under fiskeristyrelsen, brukar också fiskeristyrelsen inhämta synpunkter från det berörda länets fiskenämnd. Därutöver har länsstyrelsen möjlighet att tillämpa naturvårdslagen i dylika fall, vilket bl.a. skett i Bohuslän. Därför tycker jag inte att det finns någon anledning att tillstyrka Anders Castbergers yrkande här. Vidare anser folkpartiet i reservation nr 5 att fiskeristyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram om hur insjöfisket kan utvecklas i landet. Jag tror och hoppas att Anders Castberger och övriga i folkpartiet är medvetna om att det ingår i fiskeristyrelsens uppgift att följa och stödja även utveckling av insjöfisket. Därför tycker jag att något särskilt uppdrag inte behöver ges. Jag tror faktiskt mer på fiskeristyrelsens kunnande än Anders Castbergers. Samtliga borgerliga partier vill i reservationer att skrotningsbidrag skall utgå även när fiskebåt säljs för användning som fritidsbåt. Syftet med skrot ningsbidrag är att ersätta den merinkomst som en försäljning till annan näringsidkare skulle ha medfört. Men avsikten med skrotningsbidraget är också att fartyget verkligen skall försvinna ur flottan. Jag kan inte förstå de talare som här i talarstolen förespråkar ett skrotningsbidrag. När en fiskebåt säljs för användning som fritidsbåt får man ut mer än när den säljs till skrot. Jag kan inte hålla med om att staten likväl skall betala ett skrotningsbidrag utöver de pengar som en privatperson betalar för båten. Angående reservation nr 9 från vpk och miljöpartiet som gäller sänkta fiskekvoter vill jag säga att det är fiskeristyrelsen som är den myndighet som har ansvaret för det svenska fisket. Fiskeristyrelsen följer också noggrant det svenska fisket, dels genom den rapportering som sker om upptagna kvantiteter, dels genom forskning i havet om tillgång på fisk. Fiskeristyrelsen har också möjlighet att göra inskränkningar både vad gäller trålförbud, maskstorlek osv. Torskfisket i Bottenhavet har varit föremål för flera diskussioner i olika sammanhang. Det har framställts krav på att torskfisket i Bottenhavet skall begränsas. Detta är vad reservanterna i reservation nr 10 också anför. Vi skall vara på det klara med att den nuvarande fiskelagstiftningen som utgångspunkt har att fiske på allmänt vatten skall vara fritt för var och en om detta är möjligt med hänsyn till tillgången på fisk. Om fisket måste begränsas med hänsyn till hushållningen med fiskbestånden skall begränsningen i första hand vara generell. Fiskelagstiftningen ger således ingen möjlighet att fördela fisket mellan olika grupper fiskande, t.ex. på kustresp. havsfiskare eller på fiskande med skilda redskapstyper. Enda undantaget vad gäller redskap är trålfisket, vilket är förbehållet yrkesfiskare eller andra för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse. Trålfisket kan begränsas om det behövs av fiskevårdsskäl. Fiskeristyrelsens undersökningsfartyg har under sommaren 1988 gjort provtrålningar i Bottenhavet. Med bl.a. dessa resultat som underlag är det fiskeristyrelsens uppgift att besluta om ett eventuelit trålfiskeförbud. Eftersom fiskeriföretagen vid ostkusten rent allmänt har haft en svagare utveckling än företagen vid andra kuststräckor, inriktar fiskeristyrelsen sina stödinsatser alltmer mot ostkustens fiskare. Regionalpolitiskt stöd inom ramen för prisregleringen ges till dessa fiskare. Länsstyrelserna gör insatser med glesbygdsstöd och regionalpolitiskt stöd. Nordiska ministerrådet har anslagit 250 000 kr. till ett försöksprojekt för utsättning av torsk i Östersjön. Reservation 11 och 12 handlar om laxen, laxfiske och beståndsvård. Det är även här fiskeristyrelsen som beslutar om föreskrifter för lax, öring och ål. Styrelsen beslutade t.ex. år 1987 om strängare föreskrifter för fisket efter lax och öring i delar av Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län. Besluten överklagades, men regeringen avslog överklagandena. Jag håller med om att det är viktigt att åtgärder vidtas för att bevara den vilda laxens fortlevnad. Det är ju också detta som är problemet när det gäller laxen. Det finns lax i Östersjön, men där är den inplanterade. Fiskeristyrelsen har nyligen, vilket jag tror också Jens Eriksson nämnde, antagit ett principprogram som innefattar åtgärder för att bevara och stärka laxstammarna i hela Östersjön. Vidare föreslår fiskeristyrelsen att laxfiskelicens för yrkesfiskare bör införas. Jag är övertygad om att fiskeristyrelsen har ett bra grepp om situationen, och några andra beslut bör därför inte fattas. Om trålfisket i Vänern, som tas upp i reservation 14, kan sägas att det fordras tillstånd av fiskeristyrelsen för att bedriva trålfiske i Vänern. Styrelsen har föreskrivit att sådant trålfiske endast får bedrivas inom fyra områden på allmänt vatten under vissa tider, och den har även föreskrivit andra villkor. Under förra året avslog riksdagen en motion av samma innebörd, och man hänvisade till att frågan varit föremål för fiskeristyrelsens överväganden. Förslag om en allmän fiskevårdsavgift har vi tidigare avslagit i riksdagen. Motiveringen är att kostnaderna för kontroll och tillsyn är svåra att beräkna. Sedan till frågan om undvikande av inplantering av främmande fiskarter om det naturliga fiskbeståndet hotas. Föreskrifter och allmänna råd om utplantering och flyttning av fisk finns i fiskeriförordningen 1982:126 §§ 36 och 51. Vidare kan sägas att fiskeristyrelsen enligt samma fiskeriförordning skall meddela föreskrifter för fiskets vård och bedrivande när det gäller fiske efter lax, öring och ål. Länsstyrelserna skall meddela föreskrifter för länet vad gäller övriga fiskarter. Herr talman! Med anledning av vad jag anfört yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 1989/90:JoU2.

Herr talman! Kaj Larsson säger att vi i Sverige ligger före i utvecklingen och nu borde inrikta arbetet på att få till stånd gemensamma internationella ansträngningar. Det är riktigt att vi ligger långt framme i Sverige och att vi borde utöka det internationella samarbetet, vilket jag också sagt. Men det besynnerliga för Kaj Larssons del är att regeringen inte sätter handling bakom de ord Kaj Larsson här uttalar. Folkpartiet anser att vi måste ha ett ökat internationellt samarbete och att Sverige skall vara pådrivande. Är regeringen pådrivande i sina förslag till insatser i samarbete med Polen? Nej, det kan man inte påstå. Vad har hänt med riksdagens beställning av en Nordsjökommission? Det finns ingen sådan. Hur är det egentligen med utsläppen från Sarpsborg? De svenska västkustfiskarna får ingen hjälp av den svenska miljöministern. Ånej, här går partihänsyn före och miljöfrågan efter. Sådant förtjänar enbart riksdagens kritik, och kammaren kommer så småningom, som Kaj Larsson vet, att få ta ställning härtill. Fiskarna är oroade och man protesterar över vad som t.ex. händer med vattnet i Östersjön. Miljöministern lyckas inte, trots ivrigt krumbuktande, komma ifrån ett löftets handslag på nyårsafton i TV. Men vad hände med det internationella samarbetet som detta skulle symbolisera? Platt intet, tycks det. Fiskarna har inte mycket att hämta i regeringens politik. När det sedan gäller insjöfisket verkar det nu som om Kaj Larsson inte längre stödjer betänkandet. Han litar bara på fiskeristyrelsen. Men faktum är att utskottet har kommit fram till, vilket jag trodde att Kaj Larsson stod bakom, att det visserligen inte förekommer något arbete med att ta fram ett handlingsprogram, men det förekommer i alla fall förberedelser. De förberedelserna har Kaj Larsson ställt sig bakom, och han säger att de skall bedrivas så aktivt som resurserna tillåter. Att Kaj Larsson inte nämner detta kan möjligen bero på att det kanske inte finns några resurser för att utföra arbetet med ett handlingsprogram. Om det funnits resurser skulle det inte ha tagit flera år att genomföra förberedelser för ett handlingsprogram. Det kommer inte något handlingsprogram snart, och vi behöver därför ett riksdagens uttalande. De regionala myndigheterna måste ges ett ordentligt tillfälle att yttra sig i fiskenämnderna. Det kan de inte med säkerhet göra i det system som i dag råder. Kaj Larsson försöker komma undan frågan.

Herr talman! När det gäller så allvarliga problem som de i Östersjön måste man försöka prioritera åtgärder och beslut så att man verkligen börjar komma till rätta med problemen. Det görs självfallet en hel del från svensk sida, men förstörelsetakten är trots allt vida högre än förbättringstakten, och därför blir förhållandena bara sämre. Vi bidrar själva starkt till detta. Om man nu är så intresserad av miljö och miljöfrågor, hur kan det då komma sig, Kaj Larsson, att man med vett och vilja inte säger nej till oljeutvinning i Östersjön, när man vet att oljan kommer att skada havet och fisket hur man än bär sig åt? Det är obegripligt att det kan stå i samklang med en god miljöpolitik att medvetet vilja bidra till att ytterligare förstöra ett så känsligt innanhav som Östersjön. Det är uppenbarligen lättare att skylla på länder på andra sidan Östersjön. Man borde nog se efter hur det står till här hemma i stället för att konsekvent skylla på andra parter. Ibland verkar det här i Sverige som om forskning är den verkliga åtgärden för miljöns framtid, men vi vet så förtvivlat mycket i dag att det borde vara ett gott underlag för att vi med full kraft skall kunna vidta åtgärder. Vi skall naturligtvis skaffa oss ytterligare kunskaper, men kraven på forskning får inte vara ett hinder för att verkligen göra någonting — det blir ofta så i vårt land. Vi i miljöpartiet tycker att det är bra att förbudet mot kräftförsäljning hävs, men det är litet patetiskt att det är en av de två punkter där socialdemokraterna godkänner någonting som oppositionen föreslår på ett allvarligt problemområde, nämligen fisket. Det är helt fantastiskt att utskottsmajoriteten har skrivit ett så utomordentligt utslätat aktstycke om en mycket allvarlig situation och att i stort sett det enda som man kan ställa sig bakom är försäljning året runt av djupfrysta kräftor. Nog är det ganska skamligt. Beträffande fiskemetoder i olika delar av vårt land hänvisar Kaj Larsson flitigt och villigt till fiskeristyrelsen, men det måste kunna vara riksdagens uppgift att tala om vilka grundläggande metoder som skall användas för att våra fiskevatten inte onödigtvis fiskas ut och fisket på lång sikt omöjliggörs. Det måste vara riksdagens absoluta möjlighet att se till att direktiv för olika statliga myndigheter förändras och att miljön och fisket kan räddas.

Herr talman! Kaj Larsson ger ett högt betyg åt fiskeristyrelsen och dess kunnande, och han säger att det vida överstiger Anders Castbergers kunnande. Jag har svårt att avgöra vem som har mest kunnande. Kaj Larsson säger dessutom att fiskeristyrelsen har ett bra grepp om fisket. Jag gav ett exempel i min replik till Annika Åhnberg, där jag berättade hur fiskeristyrelsen, trots att man inte var med på det i samrådsgruppen, på generaldirektörsnivå gav yrkesfiskelicens till en holländsk bomtrålare. Bomtrålar hör till de mest förstörande redskapen, och vi vill absolut inte ha dem i Skagerrak. Samtidigt kämpar vi för att svenska fiskare skall få licens. Även Christer Skoog har jobbat för en av Kaj Larssons Blekingefiskare, som fick hålla på i mer än ett år, med att överklaga m.m., innan han fick licens. När det gäller försäljning av fiskebåtar till fritidsbåtar menar vi moderater att det är ett slöseri med pengar att hugga upp båtarna. Många vill ha en fiskebåt som fritidsbåt, liksom man vill ha en fiskarstuga att bo i på sommaren, och då skall det finnas möjlighet att köpa en båt. Jag tror inte att det har förekommit att en fiskebåt som har börjat användas som sommarbåt har återkommit i fisket. Båten blir dessutom av kommerskollegium åsatt signalbokstäver som följer båten så länge den går och till dess den blir upphuggen. Det är alltså inte några problem med att hålla den borta från yrkesmässigt fiske, och därför skall det finnas möjlighet att sälja den. Det ger ju mer pengar än att låta den bli upphuggen.
Herr talman! Det är bra att ett enigt utskott föreslår att riksdagen ånyo skall göra ett uttalande om att regeringen särskilt bör prioritera de krav som ställs på ökad forskning och undersökning av problemen i Östersjön. Det är dock beklagligt att riksdagen gång efter gång skall tvingas göra dessa uttalanden. Jag hoppas verkligen att Kaj Larsson har möjlighet att påverka sina partikamrater i regeringen, så att de tar uttalandena från riksdagen på allvar och ser till att verksamheten i fråga kommer till stånd. Jag vill återigen peka på de svåra problemen med lönsamhet både för enskilda fiskeföretag och för beredningsindustrin som sådan. Lönsamheten har blivit sämre och sämre, och mycket av den fisk som i dag säljs är importerad från andra länder. Jag tänker i synnerhet på sådan fisk som importeras från kassodlingar i andra länder och som säljs till ett sådant pris att det medför att de yrkesverksamma fiskarnas avräkningspriser på fångad fisk ligger i botten. Detta är svåra problem, som vi måste se till att få någon rätsida på. Det är min förhoppning att det skall gå att lösa problemen, även om de för dagen onekligen ser svåra och dystra ut.

Herr talman! Det var någon som sade att fiskarna är oroade. Jag tror säkert att den näringen är oroad, precis som andra näringar, t.ex. lantbruket, är oroade för utvecklingen. Det har även tidigare funnits näringar som har varit lika oroade — det brukar vara så under en omställning. När Anders Castberger än en gång envisas med att dra i gång en miljödebatt, vill jag säga att vi har vidtagit och vidtar åtgärder. Vår miljöminister far runt i olika länder och försöker påverka dem att skapa en bättre miljö. Visst är Sverige ett föregångsland även när det gäller miljön, men man kastar inte om, som jag sade tidigare, på en natt, en vecka eller ett år. Bromssträckan är lång, och det krävs både tid och tålamod. Det är inte bara vi själva som skall klara detta, utan vi måste också påverka andra länder. Jens Eriksson sade att jag gav fiskeristyrelsen ett högt betyg. Jag finner inte någon anledning att stå här i talarstolen och sätta ett lågt betyg på fiskeristyrelsen, som har utfört ett bra arbete och som har tagit ett grepp om fiskets utveckling och forskat i Östersjön med fartyget Argos. Därför vill jag ge fiskeristyrelsen ett gott betyg. När det gäller skrotning kan jag fortfarande inte förstå Jens Eriksson, när han pläderar för att fiskare skall få både statsmedel och en bra inkomst när de säljer fiskebåtar. Till sist vill jag säga till Carl Frick, som ansåg att det var ett tunt betänkande, att han inte nu kan förvänta sig ett stort miljöbetänkande, som är revolutionerande för hela miljön. Nästa år kommer det en forskningsproposition, och då kan vi förvänta oss mer — det hoppas jag verkligen.

Herr talman! Jo då, Kaj Larsson, nog far miljöministern runt alltid. I dag är hon i Washington. Men vad gör hon? Något stöd för åtgärder mot Sarpsborgsfabrikens utsläpp gav hon inte. Hon gjorde i stället tvärtom och gav stöd åt en regering som förlorade valet. Ett exempel på behovet och vikten av att fiskenämnderna borde höras är torskfisket uppe i Bottniska viken. För gott och väl två år sedan slog länsstyrelsen och fiskenämnden i Västernorrlands län larm om att torskbeståndet var hotat. Mer än ett halvt år senare beslöt regeringen att inte vidta någon åtgärd. Fiskeristyrelsen — som är mycket bättre än jag, och det instämmer jag gärna i — utlovade minsann att i god tid innan isen skulle släppa våren 1988, dvs. ett år efter larmet, skulle eventuella beslut till skydd för torskbeståndet komma. Men de ansvariga i fiskeristyrelsen, som kan så mycket, upptäckte aldrig att isen släppte det året också, så under hela 1988 hände ingenting. Då hade det gått mer än ett år sedan larmet kom. Regeringen sov. För ett år sedan lovades vi här i riksdagen av Kaj Larsson att fiskeristyrelsen före utgången av 1988 i alla fall skulle göra en analys av utvecklingen av torskbeståndet i Bottenhavet. Då hade det gått mer än ett och ett halvt år sedan larmet. Ingenting hade hänt, mer än att ytterligare ett larm inkommit förstås, om att torskfisket nu var på väg att helt försvinna. Gjordes då den analys före 1988 års utgång som vi lovades här i kammaren? Nej, de ansvariga sov vidare. Nu får vi i utskottet erfara att fiskeristyrelsen 1989 har utvärderat Norrlandsfisket av torsk. Nästan två år efter larmet från de regionala myndigheter som inte skulle behöva höras rapporterar ett undersökningsfartyg att de torskfiskebestånd som vi larmade om i hålorna utanför Höga kusten i stort sett har försvunnit. Det får vi i riksdagen veta nu, mer än två och ett halvt år efter det att larmet kom. Hur kan Kaj Larsson försvara sin regering för en sådan nonchalans? Det är kritik som förtjänas, ingenting annnat än kritik.

Herr talman! Kaj Larsson beklagar på något sätt att det här tenderar att bli en miljödebatt. Men faktum är att fisken är en biologisk varelse. Till skillnad från människan kan den inte hitta på en massa tekniska finesser, filter och annat för att skydda sig emot sin omgivning, som vi så förtvivlat försöker göra. Därför måste frågan om fisket i dag bli något av en miljödebatt. Levnadsförhållandena i de vatten fisken finns i är så fruktansvärt förstörda, och vi arbetar medvetet, oförtrutet på att fortsätta att förstöra dem. Bara det att man faktiskt vill utvinna olja i Östersjön är ett exempel på denna ansvarslöshet som vi anklagar regeringen för. Det borde faktiskt vara rimligt att stoppa detta. Vi borde kunna tänka oss att handla på samma sätt som våra vänner, som vi ofta besöker, på den baltiska sidan. Där har man avstått från detta av miljöskäl, på grund av en stark folkopinion. Det man kan prestera där i glasnost och perestrojka, klarar vi uppenbarligen inte av här i Sverige, som är ett upplyst och fritt land sedan oändligt lång tid tillbaka. Jag tycker att det är en fantastisk parallell, men den är intressant. Kaj Larsson säger att fiskarna är oroade under en omställningsprocess. Ja, det kanske man kan vara i en industri, när man ser vad som händer med utvecklingen i ett landskap eller liknande. Men den enda omställning man hitintills kan se när det gäller haven är att situationen ständigt blir sämre. Nog finns det anledning att vara oroad i en omställningsprocess av det slaget. Men eftersom regeringen inte vill sätta in någon verklig kraft för att komma till rätta med detta, lär man få fortsätta att vara oroad som fiskare. Jag tycker att det är beklagligt. Kaj Larsson säger också att man inte skall förvänta sig att detta betänkande skall innehålla så mycket om fiskens och fiskarnas miljö, för det skall komma en stor forskningsproposition nästa år. Då är vi där igen: forskning i stället för åtgärder. Vi har en fantastisk massa kunskaper, använd dem här och nu och sätt i gång! Vi kan forska vidare, ta fram mer kunskaper och använda de kunskaperna längre fram, men använd de kunskaper vi har nu för att sätta i gång. Jag tycker att det är skamligt att ständigt hänskjuta till en framtida forskning i stället för att utnyttja de kunskaper vi har i dag. Det finns anledning för regeringen att vara självkritisk. Nog tycker jag att det vore bättre om Birgitta Dahl var hemma och gjorde någonting i stället för att fara runt. Hon kan skicka andra ambassadörer på rundresor. Dessutom finns de ofta på plats. Det finns all anledning för henne att stanna hemma och driva industrier och myndigheter framför sig i ett hårt och intensivt miljöarbete, så att vi kan komma till rätta med det. Stanna hemma, Birgitta Dahl, och stoppa oljeutvinningen!

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att något kommentera utskottsbetänkandets avsnitt om kräftor. Förvisso är det varken någon betydelselös eller ointressant fråga. Att döma av medias intresse för kräftor i juli och augusti är det någonting som engagerar väldigt många av svenskarna. Kräftor är inte bara djupfrysta kräftor. Det handlar också om produktion av svenska kräftor, odlade i odlingar eller fiskade i svenska fiskevatten. Andelen djupfrysta kräftor minskar faktiskt i förhållande till andelen inhemskt producerade kräftor. Jag skulle tro att ca 400 ton kräftor nu produceras i svenska vatten och svenska odlingar. Det är alltså en mycket betydande del. De näringsidkare som i första hand sysslar med detta är svenska jordbrukare, som ägnar sig åt detta som en binäring. Man skulle kunna säga att dessa kräftor är värda åtminstone 80-100 milj.kr. i producentledet. Det är alltså en betydande binäringsinkomst till ett i övrigt bekymmersamt jordbruk. Det är naturligtvis viktigt att sätta in beslutet om att släppa förbudet att sälja djupfrysta kräftor i hela dess sammanhang gällande kräftor i Sverige. Det gäller för oss att inte liberalisera kräfthandeln på så sätt att vi skadar eller omöjliggör svensk kräftproduktion. Vi skall naturligtvis ha ett skydd för svenska kräftor i Sverige, och det skyddet kan säkert förändras i förhållande till det som gäller i dag. Det behöver inte enbart inskränka sig till att vara ett skydd hänfört till visst datum. Jag tycker att det skulle räcka med att ha ett skydd som innebär ett förbud att fiska för små kräftor. Man skulle ha ett generellt minimimått för de kräftor som får fiskas på förslagsvis 10 centimeter. Man bör ha ett skydd så att inte kräfthonor fiskas, framför allt sådana som bär på sin rom eller på sina kräftyngel. De två förbuden skulle vara tillräckliga enligt mitt förmenande för att skydda svensk kräftpopulation. Det skall vi också vara måna om att föra in i det här sammanhanget. Herr talman! Med dagens beslut kommer regeringen förmodligen att avskaffa den av, skulle jag vilja säga, miljoner svenskar efterlängtade kräftpremiären. Att få vänta till just, som det nu är, andra torsdagen i augusti har för väldigt många förhöjt värdet av denna urgamla svenska, älskade tradition. Med den lilla kommentaren, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i denna del.

Herr talman! Vad skulle talmannen säga om talmannens fiskodling blev svartlistad, trots att fiskarna var friska? Jag anser att det är viktigt att vi har noggrann kontroll, så att livsmedel är hälsosamma och så att fisksjukdomar inte sprids. Men det måste finnas klara regler, så att man inte slår larm när det inte finns någon anledning. Kontrollanter vid myndigheterna har makt att ställa till en allvarlig ekonomisk skada för näringsidkare. En kontrollant från Veterinärmedicinska anstalten tog 1986 ett prov på en enda fisk vid Mora Lax AB:s sättfiskanläggning. Han fann en bakterie som kan åstadkomma ett allvarligt sjukdomsutbrott i fiskodlingen. Detta rapporterades till fiskeristyrelsen, som svartlistade odlingen och krävde sanering. Denna bakterie är emellertid allmänt förekommande i fiskars tarmkanal och i vatten. Det behövs prov på ett tillräckligt antal fiskar — ett tillräckligt statistiskt underlag — för att man skall kunna säga att det föreligger ett sjukdomsutbrott. I Mora Lax anläggning såg fiskarna helt friska ut, och det visade sig vi förnyad provtagning att det var just var de var; inget sjukdomsutbrott alltså. Det ligger då nära till hands att anta att det första provet varit missvisande. Ägarna till Mora Lax AB vädjade till fiskeristyrelsen att upphäva svartlistningen. Men styrelsen anser sig inte kunna göra detta utan kräver att samtliga fiskar skall avlivas, trots att de alltså är fullt friska. Med nu gällande lagstiftning har det visat sig att domstolarna inte kan rätta till detta uppenbara misstag av myndigheterna. Alltså måste lagen ändras. Min motion Jo433 tar upp frågan om regler för bakteriologisk provtagning i fiskodlingar med hänvisningar till det som drabbat Mora Lax AB. Utskottet hänvisar till ett program som fiskeristyrelsen antagit i augusti i år: ”Utvecklingen av vattenbruket i Sverige”. Det finns en särskild arbetsgrupp inom fiskeristyrelsen för fisksjukdomar, med representanter för Vattenbrukarnas riksförbund, statens veterinärmedicinska anstalt, laxforskningsinstitutet, Sveriges lantbruksuniversitet, lantbruksstyrelsen och fiskeristyrelsen. På s. 22 i programmet föreslås utarbetandet av ”allmänna riktlinjer för hur sanering av en smittad odling skall ske”. Herr talman! Eftersom utskottet anser att mitt motionsyrkande innefattas i programmet och eftersom utskottet inte anfört något mot argumenteringen i min motion, utgår jag från att riksdagens mening blir att denna arbetsgrupp också skall beakta rättsskyddet för fiskodlarna och se till att klara regler utarbetas för bakteriologisk provtagning och för hur svartlistning skall upphävas. Därför har jag inget yrkande.

Herr talman! När det gäller det fall som Birgitta Hambraeus åberopar i sin motion vill jag säga att statens veterinärmedicinska anstalt har slutit avtal med sina fiskodlare om viss provtagning av fisk. Det finns ju också rutiner i fråga om hur provtagningen skall ske. Jag tror att Birgitta Hambraeus är medveten om att det fall som hon åberopar har prövats även av Uppsala tingsrätt. Visst kan det inträffa olycksfall i sådana här sammanhang. Vattenbrukarnas riksförbund och laxforskningsinstitutet har ju skrivit till regeringen med förslag om organisation och finanätt underrättad sker nu viss bered siering av provtagningen. Och om ja ning av den här frågan i regeringskansliet.
Herr talman! Som jag påpekade i mitt anförande har varken tingsrätten eller hovrätten kunnat rätta till vad som skett, trots att det har gjorts ett uppenbart misstag av myndigheterna. Det har ju visat sig att fiskodlingen är frisk; det finns inget sjukdomsutbrott där. Därför måste vi se till att lagarna ändras. Det kan hända att inte någon lag behöver ändras i riksdagen, utan att den arbetsgrupp som finns inom fiskeristyrelsen och det program man har antagit för vattenbruk kommer att se till att en ändring sker. Det var detta jag ville säga med mitt anförande. Jag utgår från att just det som utskottet nu hänvisar till kommer att vara tillräckligt för att denna rättelse skall kunna ske. Rättsskyddet är ju också oerhört viktigt. Det blir en enorm ekonomisk skada för ett företag som drabbas av en svartlistning. Visar det sig då att det faktiskt är en felaktig svartlistning, så strider det inträffande mot rättskänslan.

Herr talman! Under några få minuter skall jag tala om Laxfond för Vänern. Jag skall också ställa några frågor till utskottsföreträdare om trålfiske i Vänern. Laxfond för Vänern är ett stort projekt, som skall vara till gagn för både turismen och näringslivet — och den del av näringslivet som vi kallar yrkesfiske. Betydande satsningar görs av länsstyrelserna som har stränder vid Vänern, av landstingen och primärkommunerna runt Vänern. Det är alltså tre län som berörs. Jordbruksutskottet konstaterar på s. 18 i betänkande 2 innevarande riksdagsår att Laxfond för Vänern behandlades senast av riksdagen våren 1986 och att utskottet då uttalade ”sin tillfredsställelse över den samlade insats som görs för att åstadkomma bättre fångstmöjligheter”. Jag företräder närmast en tvåpartimotion, väckt av centerpartister och moderater som hör hemma i de tre valkretsarna runt Vänern. I vår hemställan önskar vi ”att riksdagen hos regeringen begär förslag till finansiering av Laxfond för Vänern samt de fiskevårdande och andra åtgärder som behövs för det angelägna fiskeoch turistprojektets genomförande”. Vi har inte fått det önskade förslaget till finansiering. Men vi förstår mycket väl vad utskottet — och riksdagen — avser när man säger att vi på länsanslag och genom egna insatser från landstingen och primärkommunerna klarar genomförandet av detta projekt. Nu är det så att vi inte gör det utan att få förstärkningar i rena pengar från staten.

Jag vill, herr talman, fästa jordbruksutskottets och riksdagens uppmärksamhet på de svårigheter vi har att med de mycket begränsade medel som står till förfogande för länsstyrelserna också få rum med det här stora projektet. Det rör sig om satsningar i storleksordningen 90 milj.kr., om vi skall få den utveckling av detta fiskeprojekt som vi hoppas på — och som egentligen är en förutsättn. g för att vi skall få det genombrott i fisketurismen i Sverige som bl.a. Sveriges turistråd tror att vi skall kunna klara av. Sverige har alltså förutsättningar att skapa fiskeeldoradon av ungefär samma typ som finns i USA och i Canada. Får jag bara som ett litet exempel nämna att de lyckade projekten i USA, där man sopat rent när det gäller tidigare s.k. skräpfisk i större sjöar, ger tillbaka tjugooch trettiofalt och t.o.m. mer av de gjorda investeringarna. Men det tar några år innan den utsatta smolten får sådan storlek att fisket kan bli av den omfattningen att man kan locka turister från stora delar av världen. Samtidigt som vi sätter ut miljontals smolt pågår ett trålfiske i Vänern. Var och en som vet hur en fisketrål ser ut och hur effektiv en sådan är förstår att detta är en paradox. Nu har utskottets talesman, till lika företrädare för regeringspartiet sagt att detta har riksdagen behandlat och konstaterat att trålfiske ges endast på licens. Jag tror han nämnde tolv licenser, vilket stäm mer med mina uppgifter. Det gäller på vissa avgränsade områden och på vissa tider på året. Icke förty är detta ganska orimligt. Detta fiske började på 60-talet, och då gavs licenserna till yrkesfiskare som blev bokstavligen arbetslösa när bl.a. gäddan svartlistades i Värnern. Då gavs dessa dispenser för trålfiske. Det var till att börja med några tiotal. Samtidigt beslöts det att det skulle göras en utvärdering efter några år. Detta var alltså på 60-talet. Herr talman! I motion Jo415, som jag väckt tillsammans med Gullan Lindblad, har vi konstaterat att det är 23 år sedan denna försöksverksamhet startade. Ännu i fjol lär ingen utvärderingsrapport ha presenterats. Om det är så att vi har fått felaktiga uppgifter, ber jag dem om ursäkt som har ansvar för att utvärderingsrapporten kommer fram. Men om det nu är så illa, det står faktiskt på pränt i vår motion, kanske utskottet ändå vill fundera på om detta är tillfredsställande. Jag har inte antecknat mig för så mycket tid att jag kan göra en längre uppläggning i detta inlägg. Jag har redan överskridit de fem minuter som jag har bett om.

Det kallar jag en paradox, och jag anser detta vara olämpligt. Vi motionärer vill inte tvärt avbryta denna verksamhet för de ca tio yrkesfiskare som bedriver detta trålfiske. Men de måste få klart för sig att detta måste ta slut om några år. Vi har begärt detta hos riksdagen, och vi blir mycket förvånade om det förhåller sig så att fiskeristyrelsen inte är intresserad av detta. Herr talman! Detta är vad jag vill framföra i detta angelägna ärende. Vi i Värmland, Skaraborgs läns och i Älvsborgs län hoppas mycket på det stora projektet Laxfond för Vänern.
Herr talman! Jag vet att Göthe Knutson i flera år har återkommit till dessa problem. Nu säger Göthe Knutson i talarstolen att fiskeristyrelsen inte är intresserad av detta. Om det är så som Göthe Knutson framställer det hela tycker jag att det bör göras något. Jag tycker inte att man skall fatta några beslut i dag. Men jag kan lova Göthe Knutson, eftersom detta är ständigt återkommande, att jag mycket gärna åker ner till honom för att verkligen sätta mig in i problemen för laxfonden. Är det något som är snett anser jag att vi skall göra något åt det.

Herr talman! Jag har nu möjlighet att ta ut svängarna ordentligt med de sex minuter som står till förfogande. Det är dock inte min avsikt. Det första jag vill säga är att det var ett mycket positivt och rakt besked som utskottets talesman här gav. Jag vill som ledamot i länsstyrelsen i Värmland säga mycket välkommen till att ta del av projekt Laxfond för Vänern och ta del av de synpunkter vi har på trålfisket.

Herr talman! Jag poängterade tidigare att det inte bara är turistfiskeprojekt utan givetvis även yrkesfisket som gagnas om tillgången på lax i Vänern mångdubblas. Detta är sagt för att klargöra för yrkesfiskarna, som bedriver trålfisket, att deras utkomst på intet sätt hotas när trålfisket äntligen upphör. Tvärtom, de får bättre förutsättningar för fiske med andra, för en insjö mer naturliga redskap. Jag återkommer till det löfte som utskottets talesman ger.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 4 finns det fem motioner som rör jaktlagen och de jaktfrågor som berör små markägare. Fyra partier har väckt en motion om bristerna i jaktlagen. Jag anser att den nya jaktlag som antogs för knappt två år sedan kränker den enskilda äganderätten och att de små markägarna missgynnas. Många små markägare, som har kontaktat mig och andra, anser att deras jakträtt har tagits ifrån dem. I en motion framgår det bl.a. att för att få B-licens är flertalet markägare tvingade att gå runt i socknen och fråga sina grannar, som äger större marker om lov för att få jaga vuxen älg på sin egen mark. Detta är kränkande. I en annan motion framhålls att de nya bestämmelserna i jaktlagstiftningen av många jakträttsinnehavare upplevs som ingrepp i den enskilda jakträtten. Särskilt de små markägarna har känt sig berövade sin urgamla rätt att själva få disponera sin mark. Utskottet vidgår att det i viss mån förekommer brister, men endast i mycket ringa grad. Man pekar då på den olikartade handläggning som har skett inom olika länsstyrelser. Utskottet vill att riksdagen skall ge regeringen till känna att man måste göra något åt detta. Men i övrigt tar utskottet inte någon hänsyn till de små markägarnas behov av att få utöva sin jakträtt enligt urgamla seder och äganderättens principer. Vi moderater tycker att det behövs en översyn av den nya jaktlagen. Som jag sade finns det även andra partier som har motionerat om detta. Men i utskottet verkar man vara helt ointresserad av frågan. Man ställer sig inte bakom det som vi anför i reservation nr 1, och det tycker jag är ganska underligt. Jag tycker speciellt att centern borde ha ställt sig bakom dessa tankegångar och inte bakom den förhalningstaktik som jag anser att utskottet har. Det är fråga om en ren förhalningsteknik. Det skulle vara intressant att höra vad Lennart Brunander har för synpunkter i den frågan. ”Mot bakgrund av att nuvarande jaktlagstiftning trädde i kraft så sent som den 1 januari 1988 finns anledning att ytterligare avvakta en stabilisering i dess tillämpning innan behovet av eventuella justeringar prövas.” Att man talar om en ”stabilisering” är ganska sensationellt. En lag måtte väl vara så klart skriven att man redan genom att läsa lagtexten förstår vad som gäller. Att en lag skulle stabilisera sig så småningom tycker jag är ett mycket märkligt påstående. De små markägare som känner sin jakträtt hotad och som har vänt sig till mig och många andra i sin nöd delar nog inte denna uppfattning. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. Det andra stora ämnesområde i detta betänkande som jag tänker ta upp är viltskadorna. Egentligen skulle kanske dessa inte ha tagits upp i samband med jaktfrågor utan snarare under skogliga frågor, men eftersom de har behandlats i detta sammanhang skall jag beröra dem här. Det är mycket märkligt att man kunnat tolerera de stora viltskador som förekommit i Sverige under en lång rad av år. Vi vet hur stor betydelse skogen har för nationalinkomsten, för exporten och för sysselsättningen inom skogsindustrin och allt vad därtill hör. Ändå låter man viltet, framför allt älgar och rådjur, förstöra den framtida skogens tillväxt, kvalitet och föryngring. Enmansutredaren Jan Fransson har studerat dessa frågor och lagt fram ett delförslag som enligt min och moderata samlingspartiets uppfattning egentligen bara gör ont värre. I stället för att sätta press på jägarna och ge dem ekonomiska incitament att förbättra avskjutningen och minska skadorna genom att höja fällavgifterna, så att de själva får stå för de kostnader som åsamkas skogsbruket genom för stora älgoch rådjursstammar, föreslår han en sänkning av dessa avgifter. Enligt min uppfattning är det att göra ont värre, och det har inte haft någon som helst effekt på avskjutningen. Folkpartiet, vpk och miljöpartiet verkar, att döma av det som står i utskottsbetänkandet, vara helt ointresserade av detta problem. Det må så vara, men när inte heller socialdemokraterna inser problemet är det värre. Socialdemokraterna brukar ju ha förståelse för industrins problem och betydelsen av sysselsättning och industriarbete. I stora delar av landet kommer sågverken att vara bland dem som drabbas mest av effekterna av viltskadorna. Det är inte alltid tillväxten i stort som drabbas, men i stället blir virkeskvaliteten ofta klart sämre. Det är inte minst regionalpolitiskt mycket viktigt om man kan uppehålla en bra kvalitet på sågtimret, och det kommer i framtiden att bli litet si och så med den, om man låter utvecklingen fortsätta. Martin Segerstedt, som skall beröra dessa frågor, har kanske några kommentarer till detta. I reservationerna nr 4 och 5 tar vi upp dessa frågor, i reservation nr 4 tillsammans med centern och i reservation nr 5 enbart med anledning av en mo derat motion. Det är ganska märkligt att utskottet delar vår oro men ändå bara vill förhala frågan samtidigt som problemen växer. Jag och övriga moderater tycker att man skulle ha gripit sig an dessa frågor för länge sedan. Nu är tiden snart ute, och åtgärder bör sättas in så snart som möjligt, men det är tydligen förhalningstaktiken som gäller. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 5.

Herr talman! Jakt är någonting som intresserar väldigt många människor i vårt land. Jakten är bl.a. viktig för många ur rekreationssynpunkt. Men jakten har också ett ekonomiskt värde, och den är nödvändig för att reglera viltet i våra marker. Det belyses inte minst av förekomsten av skogsskador, som Hans Dau avslutningsvis berörde. Också trafikskadorna är ett problem i detta sammanhang. Vi har fått en ny jaktlag, som trädde i kraft den 1 januari 1988. Lagens tillblivelse var inte enkel, utan den föregicks av en mycket lång process i form av utredningar osv. Även här i riksdagen fördes långa diskussioner innan den nya jaktlagen slutligen kunde antas. Vi i jordbruksutskottet behandlade regeringens proposition under ganska lång tid och förändrade den i viss mån. De förändringar som gjordes hade som utgångspunkt tryggandet av de små markägarnas förutsättningar att bedriva fortsatt jakt. Vi hade den klara uppfattningen att det finns all anledning att inte ställa alltför stora krav på mindre markägare, och därför föreskrevs att sådana skulle få skjuta ett vuxet djur. I övrigt genomfördes en förkortning av jakttiden. Men det framhölls också i det betänkande som jordbruksutskottet lade fram att man skulle vara generös i denna tilldelning. Det finns ingen anledning att med en produktionsanpassad jakt som utgångspunkt ställa högre krav än vad riksdagen gjorde i sitt beslut. Både skogsskadorna och trafikskadorna av framför allt älg visar att det finns ganska gott om älg. Vi behöver inte någon ransonering av antalet djur som skall jagas. Det är därför litet förvånande att naturvårdsverket nu i sina föreskrifter har tänjt riksdagens beslut i — som jag ser det — fel riktning. I princip föreskrivs att ett licensområde skall vara så stort att det där kan skjutas två djur, ett vuxet djur och en kalv. Det är väl detta som man lägger in i begreppet produktionsanpassad jakt. Man menar att det utan en sådan blir en överbeskattning av beståndet. Det har mot denna bakgrund väckts många motioner. Man anser att de små markägarna på detta sätt har berövats jaktmöjligheter. Vi begär nu från utskottet att regeringen skall göra en översyn så att bestämmelserna blir klarare och vidare att de ursprungliga intentionerna i riksdagsbeslutet skall bli vägledande för de beslut som skall fattas ute i länsstyrelserna. Jag tycker att man borde hälsa detta med tillfredsställelse och avvakta hur detta kan fungera. Det är ju fråga om ett ganska klart uttalande från jordbruksutskottet. Om också riksdagen gör detta uttalande borde situationen bli bättre framöver. Även JO har granskat lagstiftningen, och JO menar att det egentligen inte kan göras gällande att naturvårdsverket har gjort en felaktig tolkning, eftersom det finns en viss oklarhet i skrivningen. Men vi som var med om att fatta beslutet och som deltog i de diskussioner som föregick det vet att tanken bakom beslutet inte var att det skulle ställas så höga krav. Det är mot den bakgrunden viktigt att regeringen lägger fram ett förslag där förhållandena läggs till rätta. Hans Dau tog upp viltskadorna, och det är ju en mycket besvärlig fråga. Jag har t.ex. talat med en markägare från Småland, vilken två gånger har planterat ett hygge, där plantorna blivit uppätna av älgar. Han stod nu inför att få plantera en tredje gång. Enligt skogsvårdslagen är han ju skyldig att se till att det blir skog, men med det älgbestånd som han har är det i princip omöjligt. Det finns anledning för oss att verkligen ta till oss detta och göra någonting åt förhållandena. Hans Dau hade synpunkter på den utredning som Jan Fransson håller på med. Jag skall avstå från att säga någonting om den just nu, utan jag vill bara att Jan Fransson lägger de synpunkterna på minnet. Det är viktigt att vi får ett system som kan trygga möjligheterna att få ny skog, och en skog av bra kvalitet. Det är ju faktiskt inte bara plantbeståndet som älgarna går på, utan i dagsläget går älgarna också på vuxna träd, t.ex. stor gran, som de förstör barken på. Jag vet flera som har haft bekymmer med det och ringt till mig. Nu vet jag att man kan begära att få extra avskjutning för att minska älgbeståndet i sådana situationer, men det förutsätter ju också att man lyckas. Trots det kan man ha bekymmer. Det är angeläget att ett förslag ganska snabbt kommer fram, ett förslag som skapar bättre möjligheter att reglera skogsskadorna, så att ägarna inte blir lidande på det sätt som man blir i dag. Herr talman! Vi har från centerpartiet, tillsammans med moderaterna, också en reservation om vårvinterjakt på sjöfågel. Det är ju en känslig fråga, som när den tas upp i utskottet och här i kammaren väcker en viss diskussion. Det anses vara bekymmersamt ur internationell synpunkt. Det står ju också i betänkandet att Sverige kan få svårigheter med sina miljöorganisationer och naturvårdsorganisationer. Vad vi förordar är emellertid att de människor som bor i kustlandskapet skall ha samma möjligheter som de har haft tidigare. Detta är en del av förutsättningarna för att de skall kunna leva kvar där ute. Det får ingen betydelse för bestånden av sjöfågel — snarare kanske tvärtom. Det handlar nämligen om jakt på hanfåglarna, och det finns jägare som menar att sådan jakt t.o.m. är till fördel för bestånden. För de människor som lever där ute är detta en viktig fråga, och jag tycker det finns anledning att visa dem den generositeten. Även om det är väldigt viktigt att hantera naturen och det vilda på ett bra sätt, så är det också viktigt att hantera de människor som skall leva i denna natur på ett bra sätt. Det är ju först då vi får en bra helhet, där natur och människor så att säga kan leva tillsammans. Herr talman! Med de här orden vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i de avsnitt där vi inte har reserverat oss, men jag yrkar bifall till de reservationer där centerpartiet finns med.

Herr talman! Jag är här i stället för Åsa Domeij. Jordbruksdepartementet har lagt sin presskonferens i dag, medan vi här håller på med jordbruksutskottets betänkanden 3 och 4. Jordbruksdepartementet förväntar sig att de som har varit med i arbetsgruppen skall vara med på presskonferensen: Det är ju en fullständig omöjlighet att vara på två ställen på en gång, och därför är det jag som står här i talarstolen. Jag vill särskilt tala om reservation 8, som handlar om blyhagel. Ute i naturen ligger efter jakt alldeles för mycket bly. 1 000 ton bly i onödan är ingen liten mängd! Byt ut blyet mot t.ex. stål! Jag vill citera på s. 13 i jordbruksutskottets betänkande 4: ”Med stöd av 30 och 52 §§ jaktlagen och 10 § jaktförordningen har frågan om tillåtna jaktmedel hänförts till naturvårdsverkets kompetensområde. Med hänsyn härtill anser utskottet inte att det finns anledning att föreslå riksdagen att ett särskilt uttalande görs i denna fråga. Utskottet avstyrker således motionerna Jo707 och Jo858.” Blyet är verkligen ett problem! De tillåtna medlen enligt 30 § gäller att djuren inte skall skadas i onödan. Det talas egentligen inte om naturen, och denna paragraf borde inte vara tillämplig i det här fallet. I Danmark lär blyhagel inte få användas i våtmarkerna. Visst är blyhagel farligt för naturen — det är t.o.m. väl dokumenterat, åtminstone vad gäller sjöfågel, särskilt änder. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2,6, 7, 8 och 9 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De motioner som vi nu behandlar gäller i huvudsak den jaktlag som trädde i kraft den 1 januari 1988. Den har alltså varit i kraft i stort sett endast en jaktsäsong — vi är nu inne på den andra. Flera av de motionskrav som rests om utvärderingar och förändringar av lag och förordningar vad gäller jakten har av utskottet avstyrkts med motiveringen att vi ännu har för liten erfarenhet av lagen. Utvärderingar och eventuella omprövningar av lagens tillämpning och praktiska handläggning bör vi avvakta med ytterligare en tid, tills de förordningar som gäller har stabiliserats i den utsträckning som behövs för mera varaktiga förändringar. Utskottet har därför avstyrkt reservation nr 1, som kräver en sådan utvärdering. Jag vill också notera det något senkomna intresset från moderaterna för de små jakträttsinnehavarnas ställning. Det intresset var, såvitt jag minns, inte speciellt framträdande när jaktlagen behandlades 1987. På en punkt har utskottet gått ett motionskrav till mötes och föreslagit ett tillkännagivande till regeringen. Det gäller de minsta licensområdena, där utskottet finner att det råder oklarheter, som medför en mera restriktiv hållning gentemot den berörda gruppen mindre markägare än vad som avsågs i riksdagsbeslutet 1987. Vi föreslår därför ett tillkännagivande till regeringen att den bör komma med förslag i syfte att undanröja de oklarheter som tydligen föreligger. Älgjakten inom renskötselområdet har under det senaste året blivit en brännande fråga.

På många områden inom rennäringsområdet har jakten även efter omläggningen till en produktionsanpassad jakt löpt förhållandevis friktionsfritt och med ett gott hänsynstagande till de olika intressegrupperna. På andra områden har det fungerat mindre väl. Vi har i utskottet funnit att vi i varje fall inte nu vill gå in med några förslag på förändringar. Den speciella situation som råder i området, där samernas rättsliga ställning vad gäller markanvändning och rennäring just är under debatt i samband med samerättsutredningens olika förslag, bidrar också den till att vi inte ser tiden inne att föreslå förändringar. Dessutom bör tillämpningen även på detta område hinna sätta sig, innan utvärderingar och eventuella förändringar kommer till stånd. Vi är väl medvetna om problemen, men vi menar att det i första hand gäller för de myndigheter som har detta ansvar att ta till vara de möjligheter som finns att komma till rätta med problemen lokalt och regionalt. När det gäller viltskadefrågorna delar vi i utskottet den oro för utvecklingen som kommit till uttryck i flera motioner och som även Hans Dau här har givit uttryck för. Det finns undersökningar från olika delar av landet som visar på skador i miljardklassen. Detta är givetvis en helt ohållbar situation. Nu pågår emellertid flera forskningsprojekt och en utredning som kommer att ge oss ett betydligt bättre beslutsunderlag än vad vi har i dag. I avvaktan på dessa förslag har utskottet avstyrkt motionerna, och jag föreslår avslag på I detta sammanhang vill jag ta upp en passus i Lennart Brunanders inlägg som något belyser detta problem. Han berättade om en bonde i Småland som hade drabbats av stora älgskador och tvingats att göra omplanteringar. Lennart Brunander talade om ”det älgbestånd som den bonden har”. Det är just detta som är ett problem, nämligen att markägaren har även älgbeståndet. Avsikten med den nuvarande lagen är bl.a. att ge även markägarna ett betydande ansvar för sitt älgbestånd. Jag vill påpeka att detta är en av nyheterna i nu gällande jaktlag. Det gäller nu att man lokalt kan ta till vara sina möjligheter. I övrigt föreligger i olika anslagsfrågor krav, som avstyrks av utskottet. En sådan fråga som tidigare vid flera tillfällen varit uppe här i kammaren är frågan om fördelningen av anslagen mellan de olika jägarförbunden. Utskottet finner nu, lika litet som tidigare, ingen anledning att göra en annan bedömning än regeringen och föreslår avslag på dessa krav. Detsamma gäller i fråga om anslagsfördelningen till enskilda forskningsprojekt, som i och för sig är behjärtansvärda men där det bör ankomma på den anslagsbeviljande myndigheten att besluta om fördelningen. Detta är ingen riksdagsfråga, och vi föreslår därför avslag på reservation nr 6. Vårjakten på sjöfågel är ett gammalt bekant ärende för utskottet. Ingenting nytt har framkommit i ärendet. Vi har att ta hänsyn till internationella överenskommelser och den väl grundmurade principen att inte tillåta jakt under den tid då naturen är en enda stor barnkammare. Jag yrkar avslag på reservation nr 3. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Martin Segerstedt talade om moderaternas senkomna intresse när det gäller de små markägarna. Martin Segerstedt menade att detta intresse inte fanns när jaktlagen antogs. Som tur var tillade han ”såvitt jag minns”. Martin Segerstedt har kanske ett kort minne, och det får han i så fall stå för själv. Vi har hela tiden tyckt att samtliga markägare skall ha en rimlig möjlighet att utöva jakt på sin mark, vilka de inte har enligt den nuvarande jaktlagen. Dessutom kan man ju aktualisera frågor när man börjar se effekterna av den nya jaktlagen, och redan efter ett års tillämpning började markägarna skria i högan sky, då de blev fråntagna sin jakträtt. Martin Segerstedt tog också upp frågorna om viltskadorna. Där är vi tydligen helt överens. Martin Segerstedt tog t.o.m. i kraftigare än vad jag gjorde. ”Det är en helt ohållbar situation, och det uppstår miljardskador”, sade han. Det är ju alldeles riktigt. Men trots detta skriver man ”i avvaktan på” osv. Det hela förhalas i väntan på att någonting skall hända. Men det händer tydligen ingenting, och under tiden bara ökar miljardskadorna. Martin Segerstedt citerade också vad Lennart Brunander sade om det älgbestånd en bonde hade. Detta var väl närmast ett olycksfall i arbetet. Det är klart att det är älgbeståndet som åstadkommer skadorna — det har vi ju diskuterat hela tiden. Vi är ju överens om att det stora problemet är att markägarna inte har någon eller i varje fall en mycket liten möjlighet att påverka detta. Därför föreslår vi moderater att man skall sätta en ekonomisk press på jägarna, så att dessa tillsammans med markägarna kommer till insikt om att man inte kan fortsätta på detta vis. Socialdemokraterna går emellertid den motsatta vägen och lättar den ekonomiska pressen. Att man flyttar ut besluten till lokalplanet är ju bra. Men då måste markägarna få ett mycket större inflytande, så att de blir en jämbördig part i de överläggningar man har och när det gäller de förslag som lämnas till länsviltnämnderna. Det går ju inte att bara flytta ut besluten till lokalplanet och sedan låta de ensidiga jaktintressena få råda.

Herr talman! Martin Segerstedt citerade vad jag sade när jag talade om älgbeståndet. Han försökte med detta flytta över ansvaret för älgbeståndets storlek på den enskilde markägaren. Martin Segerstedt vet lika väl som alla vi andra att vi i vårt land inte har särskilt många markägare som har så stora arealer att de har någon större möjlighet att påverka älgbeståndets storlek. Det är ju inte säkert att älgarna befinner sig just på deras marker när det är dags att jaga. Man skulle naturligtvis kunna tänka sig att förändra jaktsystemet, så att det blev betydligt längre jakttider och så att markägarna på det sättet skulle få möjligheter att skjuta älgen när det passar dem. Det är någonting som man kan fundera över. Det finns de som anser att man borde få jaga under betydligt längre tid. Nu kan man få jaga i januari, om man får extra tilldelning. Markägarna kan alltså inte själva klara detta helt och hållet, utan man måste här ha ett system som gör det möjligt att ge ersättning för de skador som åsamkas på skogen. Det är väl detta vi hoppas att den pågående utredningen så småningom skall föreslå. Det är viktigt att detta sker snabbt, eftersom det är stora värden som står på spel. Martin Segerstedt visade också genom sitt resonemang att han förstått det. Jag glömde i mitt huvudanförande att ta upp frågan om bidrag till jaktorganisationerna. Martin Segerstedt säger att detta inte är en fråga för riksdagen att besluta om. Det är väl i och för sig riktigt. Men eftersom vi har uppfattningen att det sker en snedfördelning av medlen, är det ändå riksdagens skyldighet att uttala sin uppfattning för dem som skall fatta besluten och därmed ge en vink om hur vi anser att det bör vara. Som vi framhållit i de motioner och reservationer som berör denna fråga anser vi att fördelningen i dag inte är rättvis. Det är här vi vill ha en ändring. Vi anser inte att riksdagen skall besluta om så och så många kronor till det och det förbundet, men vi vill ha en större rättvisa, och det vill vi att riksdagen skall göra ett uttalande om.

Herr talman! Det var en del saker som nu kom fram. Jag vill fråga om det handlar om markägarnas ställning när det gäller älgbeståndet. Man har här lagt ett mycket stort ansvar på jakträttsinnehavaren, och det är ju markägaren. Jag tyckte mig kunna ana att Hans Dau menade att man skulle övergå från den reglerade älgjakten till en mer allmän jakt. Om så är fallet vill jag säga att jag har ett mycket klart minne av att när vi tidigare diskuterade detta i utskottet förordade moderata samlingspartiet den reglerade älgjakten. Det talas här om förhalningar. Men det innebär ju ingen förhalning att vi vill skaffa oss ett bättre underlag. Inte minst skogsbruket går ju in med betydande forskningsresurser för att vi skall få fram vad man bör göra framför allt åt det besvärliga problemet med älgarnas vandring. Det är någonting som är speciellt påtagligt i våra trakter, Hans Dau. Jag vill alltså höra hur man ser på frågan om hur jordrätten och jakträtten hör ihop och vilket ansvar man anser att markägarna skall ha för sitt älgbestånd. Vilken skyldighet föreligger att samverka mellan markägare och jakträttsinnehavare för att de skall få till stånd ett väl avvägt älgbestånd på sina marker?
Herr talman! Martin Segerstedt vände sig i sin replik i synnerhet till Hans Dau. Men medan Martin Segerstedt talade om markägarens och jakträttsinnehavarnas ansvar kom jag att tänka på en annan sak som hör hemma i detta sammanhang och som tagits upp i motioner som behandlas i detta betänkande, nämligen arrendatorernas situation när det gäller viltskadorna. Då är det inte skogen vi talar om utan om jordbruksgrödorna, men det är också en viktig fråga. Arrendatorerna har uttalat oro över sin situation. De har ingen möjlighet att påverka detta. Det är viktigt att den problematiken tas uppi de utredningar som pågår.
Herr talman! Martin Segerstedt talade om markägarnas ansvar. Vad vi vill är att markägarna skall få ett större inflytande. Men tyvärr är det så att man inte kan påverka detta inom sina små områden, eftersom älgarna och viltet i Övrigt rör sig över ganska stora områden. Det finns ju både markägare och arrendatorer som har större intresse av jakt än av skogsvård, medan däremot vi som är ansvariga för ekonomi, industri och skogens tillstånd måste se till helheten. Därför måste det finnas möjligheter för dem som har ansvar för skogens tillväxt att komma till rätta med viltskadorna. Sådana möjligheter har man inte med nuvarande system. Det beror på en rad omständigheter som vi redovisat i detta sammanhang.
Herr talman! Jag efterlyser markägarnas intresse för ett samarbete över större områden. Det är alldeles riktigt som Hans Dau säger att de enskilda mindre markägarna inte kan påverka detta. Men det finns enligt gällande bestämmelser möjligheter att ge markägarna ett större inflytande. Mitt intryck är att man inte tagit till vara den möjligheten utan i stor utsträckning överlämnat till de utpräglade jägarintressena att sköta detta. Till Lennart Brunander vill jag säga att den utredning som kommer inom den närmaste tiden men som vi inte gått in på i detta sammanhang tar upp bl.a. frågan om arrendatorernas ställning när det gäller skador på jordbruksgrödorna. Men i fråga om ersättning för skogsskador ser jag det som fullständigt orealistiskt att öka fällavgifterna i sådan utsträckning att det skulle ge möjlighet att fullt ut ersätta de viltskador som vi tyvärr kan notera i varje fall inom vissa områden. Denna fråga måste lösas på ett annat sätt, framför allt genom en reglerad älgjakt.

Herr talman! Jag skall något beröra frågan om vårvinterjakten på sjöfågel. Det finns flera starka skäl för att tillmötesgå önskan om att under en begränsad tid på senvintern få jaga sjöfågel i skärgården. Vi talar så ofta om vikten och behovet av en levande skärgård och en bofast befolkning i skärgården. Om vi menar någonting med det vi säger, skall vi inte ta ifrån skärgårdsborna den ena nyttigheten och den ena rättigheten efter den andra. Den här jakten är sådan att den borde kunna tillåtas så som den har bedrivits av urgammal tradition. Man har sedan urminnes tider med ansvar, med kunnighet och med naturkänsla jagat hanfågel, i första hand ejder, under en tid på senvintern. Liksom den a fiskevården är utövande av fiske, är den bästa viltvården ett utövande av jakt. Det skall vara en anpassad jakt, naturligtvis. Vi skriver i vår reservation 3 att en sådan här jakt saknar biologisk betydelse. Med det menar vi naturligtvis att den inte har någon negativ betydelse för sjöfågelsstammarna. Man skulle t.o.m. kunna påstå att en sådan här jakt har en positiv inverkan på ejderstammen. Vårvintern är egentligen enda tillfället som man har att påverka hanfåglarna av ejder genom jakt. Här hänvisas till internationella överenskommelser, att vi skulle så att säga ha förbundit oss att inte utöva jakt under vårtid. Men just i den här frågan, herr talman, finns det ett uttryckligt undantag i den internationella fågelskyddskonventionen. Det undantaget har tillkommit på svenskt initiativ och avser just den här typen av jakt i kustoch skärgårdsområden. Jag vill alltså yrka att kammaren bifaller reservation 3 vid jordbruksutskottets betänkande 4.